Herr talman! Det verkade hoppfullt då regeringen lade fram sin proposition med titeln Algblomning och säldöd. De miljömedvetna trodde att regeringen kanske tagit sitt förnuft till fånga. Hade sommarens tydliga tragedi för havsmiljön påverkat makthavarna i kanslihuset? Hade regeringen insett att den miljöproposition som serverades riksdagen i våras var alltför fattig på verkliga åtgärder? Tyvärr förhöll det sig inte så. Regeringen har inte låtit sig bevekas av naturen. Den gamla miljöpolitiken — eller kanske snarare brist på politik, om man skall vara något mer rättvis — låg fast. Propositionen saknade helt förslag till konkreta åtgärder för att göra det möjligt att återställa havsmiljön. Däremot innehöll den förslag om att anslå nya miljoner till forskning, vilket i och för sig var lovvärt. Men hur skall då detta tolkas? Anser regeringen att våra kunskaper är så bristfälliga att det i dag inte är möjligt att gå längre, att göra mer för miljön? Anser regeringen att andra motstående samhällsintressen väger tyngre än frågan om havsmiljön, och därför inte vill gå längre? Anser regeringen att det redan har gjorts tillräckligt för havsmiljön? Att miljön är så dålig skulle alltså bero på att vi inte väntat tillräckligt länge på att åtgärderna skall ge effekt? Detta är en intressant fråga. Varför har inte regeringen kommit med förslag om fler åtgärder? Andra partier har gjort en annan bedömning och föreslagit åtgärder. Jag vill ändå ge Birgitta Dahl ett stort plus. Jag ser det som jättetrevligt att hon finns här i kammaren och vill vara med och diskutera. Det tyder på ett stort intresse hos miljöministern för de här frågorna, och det känns väldigt hoppfullt inför framtiden. Vi har redan fått ett positivt besked i dag, som vi inte fick av socialdemokraterna i utskottet. Beskedet gällde en slutpunkt för utsläppen av klor. I utskottsbetänkandet använder man sig mer av sådana argument som att det nyss har fattats ett beslut. Därför kan man inte gå längre och lova mer. Industrin har ju fått riktlinjer för hur mycket som får släppas ut. Jag tycker att man kan tolka utskottsbetänkandet på det sättet. Glädjande nog föreslår miljöministern att vi faktiskt skall gå längre. Det kanske innebär att många socialdemokrater stöder vår reservation i det avseendet. Det borde inte råda något tvivel om att vi med dagens kunskap kan göra mer för att rädda havsmiljön. Det är väl dokumenterat att kväve spelar en viktig roll när det gäller övergödning som leder till algblomning och syrebrist, eftersom kväve är en begränsande faktor i Västerhavet. Sommarens algblomning är inte något att förvånas över. Övergödningen av Västerhavet är väl känd sedan 70-talet, och forskarna har varnat för katastrofer som denna. Trots allt är kunskapen i dag ganska god på detta område. Vi vet rätt så mycket om varifrån kvävet kommer, liksom vi vet vad som går att göra för att minska kvävetillförseln. Problemet med att åtgärda övergödningen är inte brist på kunskap i meningen brist på fakta, utan det rör sig om en brist på förståelse för att miljöfrågorna inte kan plockas ut och behandlas som en sektor för sig, utan hänger ihop med förhållandena i hela samhället. Om man skall kunna komma till rätta med det här. problemet, krävs det därför åtgärder som påverkar många samhällsområden. En del åtgärder kan ge snabb effekt medan andra ger långsammare, eftersom de senare förutsätter strukturförändringar i samhället. Men vi måste fatta beslut nu, även när det gäller de åtgärder som ger långsammare effekt. Annars tvingas vi ju vänta ännu längre på de positiva effekterna. I vår partimotion har vi föreslagit åtgärder för att minska kväveutsläppen på några viktiga samhällsområden: trafiken, jordbruket och kommunerna. När det gäller området utanför Laholmsbukten, där syrebristen är som värst, spelar jordbruket i området en dominerande roll. Kombinationen av hög djurtäthet, lätta jordar, obevuxen mark under vinterhalvåret och höga konstgödselgivor är den värsta tänkbara när det gäller kväveförluster. Men Hallandsjordbruket är egentligen bara ett exempel på ett jordbrukssystem som i grunden fungerar felaktigt. Man kan säga att Hallandsjordbruket är ett resultat av en sedan många år misslyckad jordbrukspolitik. Jordbruket är drabbat av kvantitetsfixering som lett till hög användning av konstgödsel och kemikalier, överdriven specialisering med biologiskt förkastliga växtföljder och dessutom har det lett till ett överskott som måste dumpas på världsmarknaden. Alla är egentligen förlorare i denna politik, utom de som tillverkar konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Jag kan inte förstå varför vi skall föra en politik som bara gynnar ett fåtal industriintressen. Regeringen har föreslagit några extra paragrafer till lagen om skötsel av jordbruksmark. Förändringarna innebär skärpta regler för spridning av stallgödsel. Detta är i och för sig bra, men helt otillräckligt om riksdagens målsättning om en minskning av kväveläckaget skall kunna uppnås. Lagen om skötsel av jordbruksmark brukar ju inte tillämpas i andra sammanhang, och det är svårt att tro att de nya reglerna — med de brister som finns vad gäller genomföranderegler och tillsyn — kommer att fungera i praktiken. Miljöpartiet menar att dagens intensitetstänkande i jordbruket måste ersättas med ett tänkande där miljöoch resursmål prioriteras. Vad finns det egentligen för anledning att föra en jordbrukspolitik som så få tjänar på? Vi i miljöpartiet vill lägga mycket höga avgifter på kvävegödsel och kompensera jordbruket framför allt via arealbidrag. Vår målsättning är att omedelbart minska användningen av konstgödselkväve med ungefär 30 96. Den minskningen kommer inte att sänka skördenivåerna speciellt mycket, men den kommer att ge positiva miljöeffekter, eftersom det är de sista kilona kväve som läggs ut på åkern som lättast riskerar att urlakas. Avgifterna i dag på konstgödsel är så låga att de saknar en direkt styrande effekt. De kan möjligen ha en viss psykologisk effekt, och det är i så fall mycket bra. Huvudsyftet med avgifterna är nog trots allt att lugna miljöopinionen. Detta är förvånande med tanke på att socialdemokraterna tidigare varit emot ekonomiska styrmedel med motiveringen att det är fel att förorenarna skall kunna köpa sig fria. Socialdemokraterna har tidigare kritiserat både oss miljöpartister och de borgerliga partierna för att vi vill införa ekonomiska styrmedel, därför att det då blir möjligt att köpa sig fri. Då undrar jag varför socialdemokraterna vill ha så försiktiga ekonomiska styrmedel att de faktiskt medför att förorenarna köper sig fria. Det påstås ofta i debatten att det är stallgödsel, och inte handelsgödsel, som är problemet. Det förhåller sig naturligtvis så att mycket av det kväve som läcker ut kommer just från stallgödsel, men det är ju handelsgödsel som är motorn i det här. Om handelsgödsel vore dyrare, skulle stallgödsel få ett större värde. Bönderna skulle hushålla bättre, använda bättre lagringsmetoder, sprida på rätt sätt och vid rätt tidpunkt samt anpassa givan efter arealen. Jag yrkar bifall till reservation 7 som gäller avgifter på kvävegödsel. Om det bara fanns någon politisk vilja skulle jordbrukets problem med kväveläckage kunna åtgärdas ganska lätt. Jag bedömer att kväveoxidutsläppen från trafiken är betydligt besvärligare att åtgärda på sikt, eftersom de ökar läckaget från både skogsoch jordbruksmark. I dag ökar läckaget från skogsmark oroväckande snabbt, och eftersom det finns så mycket skogsmark kan bara en liten ökning av läckaget per hektar leda till direkt katastrofala konsekvenser för miljön. Skogsmarken på Söderåsen i Skåne läcker kväve i samma storleksordning som åkermark, över 20 kg kväve per hektar. Förutom svårigheterna att minska utsläppen från trafiken, finns det också en politisk ovilja att angripa trafikproblemet. Utvecklingen går t.o.m. i motsatt riktning mot vad som är önskvärt. Bilismen och flygtrafiken ökar i snabb takt, en bilbro till Danmark planeras, nya motorvägar byggs och pengar satsas på bärighetshöjande åtgärder på landsvägarna för att möjliggöra tyngre lastbilstransporter. Vi har i vår partimotion föreslagit att alla sådana åtgärder som ökar landsvägstransporterna och göder havet skall stoppas. Tyvärr är vpk det enda parti — förutom miljöpartiet — som ställt sig bakom de kraven. Närskall tiden bli mogen för en allmänpolitisk förståelse för att miljöpolitiken måste hänga ihop med politik på andra politiska områden för att bli meningsfull? Det går t.ex. inte att föra en miljöpolitik som räddar havsmiljön, om inte trafikpolitiken förändras. En utomparlamentarisk grupp, som kallar sig Birgitta Dahls intentioner, målade nyligen om vägskyltar i sydvästra Skåne för att sänka maxhastigheten på vägarna. Tyvärr tackade inte länsstyrelsen för hjälpen utan höjde åter maxhastigheten på vägarna. Vi har svårt att förstå att det inte går att få en snabb politisk majoritet för ett så enkelt förslag, som snabbt skulle minska utsläppen av kväveoxider. Det är faktiskt bara vi och centern som i utskottet har reserverat oss för det här. Därefter har också vpk ställt sig bakom förslaget i debatten, och det är ju lika bra — huvudsaken är att man röstar rätt här i kammaren. I miljöpartiet vill vi att de maximalt tillåtna hastigheterna skall vara 70 resp. 90 km/timme. Man kan förstå att det är svårt att få majoritet för mer långtgående åtgärder på miljöområdet när det inte går att få majoritet ens för så enkla åtgärder. Ett annat exempel på enkla åtgärder som senarelagts är skärpta avgaskrav på bussar och lastbilar. Det är ansvarslöst att senarelägga dessa åtgärder, som inte är speciellt svåra att genomföra, i ett läge där kväveoxidutsläppen helt enkelt måste minska kraftigt. Tekniken finns ju redan. I vår partimotion har vi också tagit upp en satsning på järnvägen som ett miljöpolitiskt styrmedel. Vi vill att hälften av de långväga transporter som i dag går på landsväg skall överföras till järnväg fram till sekelskiftet. För att klara detta krävs bl.a. stora investeringar i järnvägen, och det skall vi återkomma till när vi lägger fram vårt förslag till statsbudget. När det gäller den kraftigt ökande bilismen och flyget är det nödvändigt med åtgärder som känns obekväma för en del. Vi har föreslagit att luftfartsverket skall ges i uppdrag att presentera förslag till hur kväveoxidutsläppen från flyget skall kunna minskas med 25 96 inom sex år. Som det ser ut i dag kommer det knappast att kunna lösas genom ny teknik, och resultatet blir troligen därför att flygtrafiken måste minska. Inte heller när det gäller bilismen räcker det med att dämpa ökningen. Bilismen måste minska. I partimotionen har vi föreslagit en skattehöjning på bensin som ett styrmedel för att minska bilismen. Här vill jag faktiskt ge en speciell eloge till vpk, som har ställt sig bakom det kravet. Förut har vpk haft mycket svårt att gå med på bensinskattehöjningar, men här ställer man upp fullt och fast. Jag tolkar det som tecken på ett ännu större miljöintresse inför framtiden. Jag yrkar bifall till reservationerna 15 och 16, som handlar om trafikpolitiken. En effektiv åtgärd för att minska kväveläckaget från såväl skogsmark som jordbruksmark är att återföra jordbruksmark till våtmark längs kust och vattendrag, där problemen med övergödningen med kväve är svåra. Våtmarker och öppna diken har minskat i snabb takt under de senaste decennierna. Diken har rätats och lagts igen. Skyddsdikning av skogsmark har ödelagt mängder av våtmarker. Vattnets transport till havet har blivit snabbare, och kvävet hinner varken tas upp av växter eller övergå i gasform genom denitrifikation. Förutom ökat kväveläckage eller läckage av växtnä ring över huvud taget har utvecklingen varit ödesdiger för många av Prot. 1988/89:44 våtmarkernas växtoch djurarter. Ett återskapande av våtmarker skulle vara 13 december 1988 avstort värde både för en minskning av utlakningen, för växtnäringen och för Särskilda åtgäi naturvården. Våtmarkerna skulle helt enkelt kunna fungera som naturliga Er 9 Bördenned K ja : anledning av algblomreningsverk. Det är fråga om en enkel teknik. ning ochsäldöd I vår partimotion har vi föreslagit att staten skall köpa in mark för att återskapa våtmarker och att naturvårdsverket ges i uppdrag att föreslå vilken mark som är lämplig för detta. Här vill jag faktiskt berömma centern litet speciellt, eftersom också centern har varit intresserad av detta. Jag hade föreställt mig att det skulle vara litet svårt för centern att ställa upp för det här, eftersom många medlemmar i centerpartiet är bönder och detta skulle kunna vara känsligt för en del av dessa, men jag tycker att centerns inställning är jättebra. Egentligen skulle jag vilja överräcka en ros till Karl Erik Olsson, men det kanske tas som en förolämpning i ett sådant här sammanhang. Han kan ändå få ett symboliskt klöverblad. Jag yrkar bifall till reservation 9. Vidare måste kraven på kommunala reningsverk skärpas. I dag räcker ofta kapaciteten inte till vid regn, och en effektiv nitratreduktion saknas. Kommunerna måste åläggas att investera, så att kapaciteten räcker för en nitratreduktion på minst 60 26 i problemområden. Även industriutsläppen orsakar stora problem för reningsverken, som inte har någon möjlighet att klara tungmetaller och svårnedbrytbara organiska ämnen. Industrin måste klara sina egna avfallsproblem och får inte belasta de kommunala avloppsnäten. I dag står landets kommuner inför en gigantisk nyinvestering i kommunala avloppsledningar. Kanske det föråldrade systemet med vattentoaletter spelat ut sin roll. Kanske det finns några framsynta kommuner som skulle våga planera för andra system, där växtnäringen lättare skulle kunna återföras till jordbruket och där vi skulle slippa många av problemen i reningsverken. När det gäller säldöden vet vi att sälarna dött av virus, men vi vet inte riktigt varför de har drabbats av en virusepidemi just nu. Det är dock mycket troligt att den katastrofala situationen för havsmiljön över huvud taget har försämrat sälarnas immunförsvar och därmed orsakat tragedin. Massaindustrins klorhaltiga utsläpp orsakar mycket svåra störningar i havsmiljön. Det är möjligt att gå snabbare fram för att minska utsläppen än vad riksdagen tidigare beslutat. Vallvik, t.ex., som tillverkar pappersmassa, kontrolleras av staten genom en aktiemajoritet och borde kunna göras till en mönsterfabrik. Det skulle vara positivt för teknikutvecklingen, och erfarenheterna skulle senare kunna användas inom andra industrier. Miljöpartiet anser också att Sverige skulle kunna gå före med gott exempel och sluta att använda klorblekt papper inom landet under nästa år. Ett stopp för försäljning av klorblekt papper inom landet skulle underlätta industrins omställningsprocess genom att det skulle skapas en hemmamarknad. Konsumenterna har redan visat intresse för en övergång till miljövänliga pappersprodukter, så detta är faktiskt redan på gång. Jag yrkar bifall till reservationerna 10—14. Visserligen har regeringen satsat mer pengar på forskning i sin proposition, 83 men några andra partier vill gå längre. Det gäller ytterligare investeringar i fasta resurser, som t.ex. i byggnader vid Kristinebergs och Askö marinbiologiska laboratorier. Laboratorierna bedriver en kvalificerad forskning, med duktig personal, men arbetsmöjligheterna begränsas av bl.a. för dåliga arbetslokaler.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 Också det har vi stött i en reservation. Behovet av marina naturreservat är naturligtvis speciellt viktigt mot bakgrund av den ytterst allvarliga miljökatastrofen. Jag yrkar bifall till reservation 19, men vill samtidigt fråga folkpartiet: Vad är det för mening med att inrätta reservat för att skydda hotade arter när man från folkpartiets sida inte vill ge en chans till andra radikala miljöåtgärder, t.ex. på trafikområdet? Ni har ju en trafikpolitik som överensstämmer dåligt med ert fina arbete på naturvårdsområdet. Det är väl ingen mening med reservat, om man inte ger de hotade arterna möjlighet att överleva. Moderaterna har i en motion föreslagit stöd till u-länder för utbyggnad av marinbiologisk forskning. Inom miljöpartiet tyckte vi att idén var god, eftersom vi kommer att föreslå ett speciellt miljövårdsanslag i biståndsbudgeten när vi lägger fram vårt förslag till statsbudget. Moderaterna har valt att inte följa upp sin motion med en reservation, men det finns kanske fortfarande enskilda moderater som tror på sin idé och som är beredda att stödja den här i kammaren. Jag vill också säga till moderaterna: Er ledare Carl Bildt brukar ju klaga över att ni får så litet stöd bland oss och menar att vi skulle vara vänsterinriktade. Här hade ni faktiskt chans att få vårt stöd, men då är det ni själva som backar, och det är litet tråkigt. Jag yrkar bifall till reservation 5 om stöd till u-länder. När det gäller internationellt arbete är utskottet inte nöjt med det arbete som regeringen utfört. Det havsprogram som med mycket knapp majoritet antogs av Nordiska rådet är otillräckligt. Det måste ses som ett hån mot alla miljömedvetna människor att man antar ett program för att rädda havsmiljön när de länder som antagit programmet inte ens är beredda att minska utsläppen av kväveoxider. Det hade varit bättre att vänta med att anta ett nordiskt program tills man hade kunnat komma överens om verksamma åtgärder. Naturligtvis förstår jag att det kan vara problem också med det nordiska miljösamarbetet på grund av att länderna har så olika natur. Men jag tycker att det hade varit bättre att vänta och försöka arbeta fram något bättre. Centern har avgett en motion om satsning på biobränslen. Motionen kanske hamnar litet utanför ämnet havsmiljö, eftersom det inte är säkert att en odling av biobränslen minskar kväveläckaget. Det beror ju på vilka odlingssystem man väljer. Vi har valt att stödja centerns yrkande, eftersom en satsning på energigrödor kan bidra till att minska kväveläckaget, om denna satsning genomförs på rätt sätt. Dessutom är biobränslen en viktig del av miljöpartiets energipolitik. Vi vill att den svenska användningen av Prot. 1988/89:44 biobränslen fördubblas inom en tioårsperiod. 13 december 1988 Jag yrkar bifall till reservation 15. Länsstyrelsernas resurser är alldeles för små i förhållande till deras stora ansvarsområde. Det är självklart att länsstyrelsernas naturvårdsenheter behöver mer pengar för att klara av sina uppgifter. Vi kommer i vårt förslag till statsbudget att återkomma till länsstyrelsernas resurser. Vi kommer att ta upp resurser speciellt till den gröna naturvården, som är mycket eftersatt ute på naturvårdsenheterna. Jag yrkar bifall till reservation 20. I början av mitt anförande ställde jag några frågor. Jag undrade varför regeringspartiet säger nej till alla ytterligare satsningar på miljöområdet. Vad tycker egentligen regeringen? Har det gjorts tillräckligt? Vet vi för litet för att göra mer? Är andra samhällsintressen så mycket viktigare än miljön? På frågan om det gjorts tillräckligt kan man definitivt svara nej. Om socialdemokraterna har en annan uppfattning är de i så fall det enda parti i riksdagen som tycker att det har gjorts tillräckligt. Forskare inom miljöområdet anser dessutom att betydligt mer behöver göras för att klara av de allvarliga miljöproblemen. Svenska naturskyddsföreningen, SNF, tycker inte heller att det har gjorts tillräckligt och presenterade nyligen ett havsmiljöpolitiskt program. Hur är det med kunskapen? Det är märkligt om socialdemokraterna tycker att vi vet för litet för att bestämma oss för ytterligare åtgärder. Det finns en mängd forskningsresultat där problemen är kartlagda. Vibehöver visserligen veta mer för att utveckla miljöpolitiken ytterligare, men vi vet tillräckligt för att kunna gå in med långtgående åtgärder. Regeringen kanske tycker att andra samhällsintressen är viktigare än miljön. Är kanske kortsiktiga ekonomiska vinstintressen viktigare? Är kanske intresset av att kunna köra bil och flyga lika mycket som förr viktigare? Jag vet inte — det beror ju på vilka grundläggande värderingar man har. Om svaret är att annat är mycket viktigare än miljön, vill jag påminna om att all ekonomisk utveckling är beroende av en god miljö och naturresurser. De som lever direkt på naturresurserna är de som drabbas värst. Tillsammans med Eva Goäös och Hans Leghammar i vår partigrupp gjorde jag en studieresa till västkusten i höstas. Vi träffade forskare vid Kristinebergs marinbiologiska station, och vi träffade fiskare. Vi fick veta att läget var katastrofalt och att det i stort sett inte gick att få några fångster längre. Jag yrkar bifall till reservation 17, som handlar om katastrofersättning till dem som har drabbats av miljöförstöringen. Vi har alla bidragit till att förstöra miljön och måste därför dela på de kostnader som uppkommer. Jag kan förstå att det finns en rädsla för att genomföra åtgärder som verkar obekväma, t.ex. att minska bilismen. Men jag har svårt att förstå att man inte skulle kunna gå längre när det gäller åtgärder som innebär att man egentligen inte offrar något materiellt. Jag tänker då på att minska hastigheterna på väg, att använda mindre kvävegödseli jordbruket. Där har vi ju dessutom en kostsam export av överskottsprodukter. Till moderaterna skulle jag vilja säga att jag kände mig litet orolig när jag 85 lyssnade på Ingvar Eriksson. Det föreföll som om han menar att vi kan gå fram litet försiktigt, eftersom man gör så litet internationellt. Han menar att mycket av miljöpåverkan i Sverige är orsakad av andra länder. Jag tycker att Ingvar Eriksson glömmer bort att det sker en export och en import av miljöfarliga ämnen och att mycket av svensk miljöförstöring hamnar i andra länder. Jag tycker snarare att det är så, att om vi i Sverige är radikala på miljöområdet, så har vi lättare att kunna hävda oss i internationella förhandlingar om miljön. Jag skulle också vilja säga några ord till folkpartiet. Det var mycket positivt att Håkan Holmberg tog upp frågan om miljöbistånd till Polen. Inom miljöpartiet delar vi er uppfattning. Vi har också haft diskussioner här om svårigheterna att kontrollera att pengarna används rätt osv. Man har frågat sig varför vi skall subventionera ett politiskt system som inte fungerar. Miljöpartiet har bedömt det så att miljöproblemen är så akuta, att vi helt enkelt måste göra på det här sättet, även om det principiellt är tveksamt. Birgitta Dahl har ibland talat om behovet av nationell samling i miljöfrågorna. Jag menar att ni har en chans att samarbeta i riksdagsarbetet, en möjlighet att stödja goda idéer på miljöområdet varifrån de än kommer. Jag antar att det finns åtminstone en del enskilda ledamöter som anser att en del av förslagen från andra partier är bra och väljer att stödja dem i voteringarna, speciellt när det gäller massaindustrins utsläpp. Där har ni ju i så fall t.o.m. miljöministern med er. Birgitta Dahl har sagt att miljöfrågorna nu är de viktigaste frågorna inom arbetarrörelsen. Jag tror att ni har ett brett stöd för det bland människor ute i landet.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

Herr talman! Åsa Domeij sade någonting om att borgerlighetens ekonomiska styrmedel i form av miljöavgifter är ett sätt att köpa sig fri när det gäller nedsmutsning. Jag beklagar Åsa Domeij — hon måste ha fullständigt missuppfattat vad vi menar med miljöavgifter. Våra miljöavgifter har formen av både långtgående krav på företagen och stimulans som skall leda till framtagande av ny teknik på ett snabbare sätt. Därmed skulle arbetet med att åtgärda miljöproblemen gå snabbare i rätt riktning. När det gäller stödet för vår motion om forskningshjälp till u-länderna tackar vi för det, men just den formen av bistånd behandlas i ett annat utskott. Därför har vi valt den normala vägen i sådana fall, dvs. att skriva ett särskilt yttrande i stället för att reservera oss. Åsa Domeij sade mot slutet av sitt anförande att hon tyckte att jag gick litet försiktigt fram. Det är på det sättet att vi moderater går fram så fort som det över huvud taget är möjligt. Vi vill vara så realistiska som möjligt. Det viktiga är att vi ställer krav som är möjliga att snabbt tillgodose — det är vår linje. Sverige skall givetvis ligga i frontlinjen, men vi kan aldrig gå så fort fram att vi äventyrar produktionen inom landet genom att företagen flyttar relativt sett miljövänlig produktion från vårt land till länder som inte har samma höga miljökrav. Då blir det totala resultatet sämre. Detta är skälen till att jag Prot. 1988/89:44 kanske verkar något försiktig, men jag tror att jag är mer realistisk än Åsa 13 december 1988
aubdning av.aleploma Herr talman! Jag har begärt ordet därför att Åsa Domeij ställde en fråga. Ping ocfesäldöd Det är inte någon replik i vanlig mening, för vi ställer oss bakom mycket av det som Åsa Domeij sade. Vi står också till ganska stor del bakom samma reservationer. Frågan gällde trafikpolitiken. I det sammanhanget vill jag bara i all korthet påminna om att folkpartiet — det finns kanske andra också — ändå har försökt driva på i ganska många år när det gäller avgasrening, och lastbilar, m.m. När det gäller hastighetsbegränsningar har vi valt ett annat alternativ än miljöpartiet. Vi vill öppna större möjligheter för att införa lokala begräns ningar. Man kan naturligtvis diskutera vad som är effektivast. Det viktigaste för dagen är nog att få människor att hålla de gränser som verkligen är uppsatta. Vi som håller gränserna märker ofta att det är vi som avviker från mönstret. Det viktigaste är att få bilisterna att inta en annan attityd. I så fall kommer kanske det här problemet att minska något. Vi har också motionerat och arbetat för en miljöprövning enligt miljö skyddslagen när det gäller nya vägbyggen och liknande. Det tror jag har ganska stor betydelse, i alla fall för dem av oss som är litet skeptiska till alla dessa trafikapparater som byggs, ibland utan att det är helt klart att de behövs eller att de behövs just på det ställe där de placeras. Jag skall också passa på att påminna om en utredning om blyfri bensin som det togs initiativ till när folkpartiet satt i regeringsställning. Enligt vad jag har förstått hamnade utredningen sedan dess värre i en byrålåda. Det dröjde ett bra tag innan något hände. Jag tycker nog att vi liksom andra, miljöpartiet inräknat, på olika sätt har försökt driva på för en bättre trafikmiljö.

Ingvar Eriksson får ursäkta min dåliga pedagogik. Det var inte moderaterna som blev angripna, utan socialdemokraterna. Från moderat håll kanske man tror att när socialdemokraterna angrips, så angrips också moderaterna, eftersom ni många gånger har en likartad miljöpolitik. Vad jag egentligen sade var att vi från miljöpartiets sida tillsammans med högerpartierna har haft en gemensam syn när det gäller principen om ekonomiska styrmedel. Socialdemokraterna har däremot inte trott på den principen. Socialdemokraterna har tidigare sagt att man inte skall införa ekonomiska styrmedel. De anser att det är omoraliskt eftersom man då kan göra så att förorenaren kan köpa sig fri. I ett sammanhang har socialdemokraterna använt sig av ekonomiska styrmedel. Det gällde avgifterna för handelsgödselkväve, kemiska bekämpningsmedel och även fosfor. Man satte då avgifterna så lågt att förorenarna faktiskt kunde köpa sig fria. Om det är just detta som har gjort att man tidigare har kritiserat ekonomiska styrmedel, borde ju socialdemokraterna i konsekvens med sina tidigare principiella ståndpunkter faktiskt vara för så höga avgifter att förorenare inte kan köpa sig fria. Jag vill sedan vända mig till Ingvar Eriksson när det gäller realism. Jag tycker att det räcker med att vi ser oss omkring och konstaterar hur det ser ut ute i naturen och att vi funderar på hur allvarliga miljöproblemen är. Gör man det förstår man nog vilken politisk inriktning som är den mest realistiska, om det är miljöpartiets inriktning eller moderaternas. När det gäller trafikpolitiken är det i alla fall positivt att folkpartiet kan tänka sig lokala hastighetsbegränsningar. Jag menar emellertid att det är så bråttom nu och att problemet är så akut att vi faktiskt här i riksdagen borde bestämma oss för hastighetsbegränsningar. Med passivitet i övrigt på det trafikpolitiska området menar jag sådant som rör en del tunga frågor. Jag tänker t.ex. på att vi måste få bort många av landsvägstransporterna. Det måste göras en rejäl satsning på järnvägen, som vi t.ex. har eftersträvat. Jag tänker på att man bör sätta stopp för nya motorvägsbyggen, som kan leda till ökad bilism och till att man tar bort resurser från andra områden som är viktiga för miljöpolitiken, t.ex. investeringar i järnvägen. Jag tänker på att ni inte kan säga nej till en bilbro till Danmark. Jag tänker också på att ni inte vill genomföra några åtgärder för att minska utsläppen från flyget.

Herr talman! Jag vill bara tacka Åsa Domeij om hon delar våra principer när det gäller miljöavgifterna. Jag är tacksam för hennes upplysningar på den punkten. Åsa Domeij säger vidare att det räcker att se sig omkring för att komma fram till vem som är mest realistisk. Visst finns det problem, och dem upplever vi, men det gäller också att ha möjlighet att angripa problemen och att åtgärda dem. Jag är ganska säker på att vi är mera realistiska än man är inom miljöpartiet, med tanke på den syn som vi har på den ekonomiska utvecklingen och på möjligheten att skapa de mycket stora resurser som behövs för att åtgärda miljöproblemen. Jag är ganska säker på detta, med tanke på miljöpartiets framtidssyn på det ekonomiska området.
Herr talman! Helt kort: Vi har när det gäller flyget alldeles nyligen föreslagit hårdare miljöavgifter. Såvitt jag är riktigt underrättad finns det i dag en typ av miljöavgifter som inte är relaterade till motortyp, till flygplanets storlek o.d., och under sådana förhållanden fungerar avgifterna inte som något styrmedel. Man måste ha en annan typ av avgift, som verkligen leder till några resultat. När det gäller Öresundsbron har vi i princip varit positivt inställda till tanken på en bro, men precis lika viktigt, och något som mycket väl kan bli avgörande, är om ett broprojekt går att förena med de mycket höga miljökrav som måste ställas. För att bygga en bro måste man t.ex. muddra, och med tanke på de gifter som finns i bottenmassorna kan bara detta innebära att man åstadkommer sådana miljöproblem att vi bör säga nej till bygget. Vårt principiellt positiva ställningstagande är därför försett med villkoret Prot. 1988/89:44 att detta problem kan klaras på ett miljömässigt anständigt sätt. Det återstår 13 december 1988 att bevisa om så är fallet eller inte. Detta har dock inte på något sätt bundit
Herr talman! Jag skall först svara Ingvar Eriksson. Han talar mycket om att skapa resurser. Det är emellertid så att den politik som hela tiden bedrivs förbrukar resurser. Det gäller ju moderaternas politik. Har ni t.ex. några effektiva styrmedel för att minska förbrukningen av ändliga energikällor? Det vill jag påstå att ni inte har. Ni har ju t.ex. inte arbetat hårt i riksdagen för att höja skatterna på energi rejält, utan ni har egentligen motarbetat det. Man måste komma ihåg att all ekonomisk utveckling grundar sig på en god miljö och på att det finns naturresurser. Jag har arbetat i Nordnorge en period. Där led fiskarna av bristande resurshushållning. Man räknar med att Finnmark kommer att vara folktomt om ca 30 år, eftersom fisken då är slut. Jag var statstjänsteman i Norge och kunde klara mig, eftersom jag fick lön av oljepengar. När oljeresurserna tar slut, går det inte att avlöna några människor över huvud taget. Det är så det fungerar. Många gånger lever vi så långt ifrån miljön och så långt ifrån användningen av naturresurser att vi inte direkt ser vad som händer. Sist och slutligen grundar sig allt välstånd på miljön och på god resurshushållning. Vår politik innebär naturligtvis materiella uppoffringar på kort sikt, medan er kanske innebär att ni satsar på kortsiktiga vinstintressen. Det är emellertid med miljöpartiets politik som vi kan garantera ett välstånd, även på längre sikt. När det gäller flyget skulle jag vilja säga till Håkan Holmberg att det visst är bra att folkpartiet går med på miljöavgifter. De är emellertid så låga att de inte kommer att göra något för att minska kväveoxidutsläppen. Dessa utsläpp måste minska snabbt. Hur mycket räknar folkpartiet med att utsläppen av kväveoxider skall minska? Om ni i folkpartiet märker att kväveoxidutsläppen från flyget inte minskar snabbt, är ni i ett sådant läge beredda att gå med på rejäla miljöavgifter på flyget?

Herr talman! Det har varit intressant att sitta och lyssna på den här debatten. Man kan väl konstatera att talarna i debatten i och för sig har gått långt vid sidan av den proposition som ligger här på bordet. Det är naturligtvis en mycket allvarlig situation då Sverige och länderna runt omkring i så stor utsträckning använder havet som en avfallsbehållare, då vi har skapat en sådan svaghet hos naturen att den inte har någon motståndskraft mot sådana incidenter, virus och liknande, som kan drabba havsdjuren och havsväxterna. Vi kan nu se skador på fisken, och vi kan mäta att vi har syrefattiga bottengropar, där fisken kommer att dö i framtiden. I 89 bl.a. jordbruksutskottet har vi sett filmer som visar att havsbotten på vissa ställen ser ut som en öken. Detta måste naturligtvis stämma oss till stort allvar. Därför fick vi också i juni 1988 en handlingsplan i samband med den stora miljöpropositionen. Jag ser förslaget i propositionen om 30 milj.kr. för forskning och åtgärder mot havsföroreningar som en fortsättning på det beslut som vi fattade i juni 1988.

Jag ser, som sagt, dagens proposition som ett tillägg till den tidigare propositionen. Algblomningen och säldöden har gjort att det behövs mer pengar till forskning och vissa åtgärder på just detta område. Jag tycker, liksom moderaterna, att det är något märkligt att flera partier återigen tar upp de frågor som besvarades och avgjordes under debatten i juni. Den ständiga närsalttillförseln genom luftburna föroreningar och från landbaserade utsläpp från industrier och vattendrag — jordbrukets utsläpp kommer ju den vägen — har medfört en mycket kraftig störning av havsekosystemet, och vi måste försöka hitta orsakerna till algblomningen och säldöden. De bilder på havsbottnen som vi sett är, som sagt, mycket skrämmande. Som Åsa Domeij och många andra framhållit är det människor som har skapat dessa föroreningar, men kanske inte bara människor som medborgare. Den teknik som används av industri, kommuner och jordbruk har medverkat till dessa skrämmande förhållanden i vad gäller havsföroreningarna. Lyckligtvis finns det trots allt ett hopp. Läkningen tar tid, men den kan lyckas. För närvarande surrar det ju av forskningsresultat. Den ena dagen säger man att det är industrins andel av havsföroreningarna och kvävetillförseln som uppgår till 60 76, medan jordbrukets andel uppgår till 20 96. Nästa dag heter det att trafiken är den stora syndaren. Därför tycker jag att det är mycket bra att det anslås mer pengar till forskning, så att det blir bättre klarlagt hur det ligger till. Det enda sättet att undvika miljökatastroferna är ju att minska föroreningsbelastningen på havet, både från land, vattendrag och luften. Jag tycker att man alldeles för ofta hör talas om vilken andel olika verksamheter bidrar med. Detta leder ofta till en mycket förenklad och fruktlös diskussion om vem som bär det största ansvaret. På sikt måste, enligt min mening, alla som bidrar med förorenande utsläpp se till att de upphör, om vi skall kunna vara helt säkra på att inte skada naturen. Det är också klart att Sverige som förhandlingspart skall vara mycket aktivt i flera internationella fora. I Helsingforskommissionen och i de olika församlingar där man diskuterar de olika konventionerna skall vi vara mycket aktiva. Sverige är också mycket aktivt i de olika diskussionerna, och jag vet att Sverige har lagt fram många förslag som andra stater har uppfattat som kontroversiella. Men Sverige kan inte agera som storebror och överstatligt. Sverige måste förhandla med andra stater och försöka att nå så långt som möjligt. Det har Sverige också gjort. Sverige tog också initiativ till Nordsjökonferensen i november 1987, där det togs ytterligare steg genom en deklaration om reduktion av utsläpp av giftiga ämnen. Därför lyckades Sverige också vid konferensen i Sofia i höst att få en hel del länder att frysa sina utsläpp, bl.a. från trafiken. Man har också fått tolv länder att senast 1998 minska sina kväveutsläpp i luften med 30 96. Det kan verka avlägset, men det är ändå ett framsteg i det internationella förhandlingsarbetet, som många stått här och klandrat. Det har hetat att Sverige inte gör någonting. Sverige gör mycket i det internationella förhandlingsarbetet, men Sverige kan inte diktera för andra länder. Vi måste förhandla och påverka, och det gör Sverige dagligen och stundligen. Jag har också hört mycket kritik här mot Nordiska rådets ställningstagande, men jag måste tyvärr säga att många av dem som talat här tycks vara mycket okunniga om vad som egentligen finns i programmet. Åtgärdsplanen mot föroreningar i den marina miljön innehöll många uppmaningar till aktiviteter. Utsläppen av organiskt bundet klor skulle upphöra så snart som möjligt, man skulle införa bästa tillgängliga teknik för reduktion av utsläppen av dioxiner, osv. Det var många punkter på många områden. Felet var att man inte konkret hade sagt ifrån att varje land måste arbeta för detta och att det måste finnas vissa tidsgränser. Jag kan gott säga att vi pressade ministrarna att ta ställning. Jag tillhörde dem som tyckte att vi skulle anta handlingsplanen. Förutom att vi hade ett grundläggande förslag fanns det också från socialoch miljöutskottet vissa synpunkter, som skulle inarbetas. Dessutom fanns det ett tilläggsförslag från ministrarnas sida, ett förslag som var av stort värde därför att det fastställde tidsgränser och gav normer. Det var det som var väsentligt. Jag tycker också att det var bra att vi bestämde oss för planen 1988 och inte väntade fyra-fem månader. Det brådskar ju när det gäller havsföroreningarna. Speciellt vi som bor nere vid Öresund vet hur viktigt det är. Jag förstår mycket väl att det ibland kan | anföras kritik mot det internationella arbetet, men kritiken beror kanske på att man inte på samma sätt som här i riksdagen kan vara med och se vad som | hela tiden händer. Därför tror man att ingenting sker, medan det i | verkligheten försiggår ett mycket träget och påfrestande arbete vid dessa | internationella förhandlingar. Hela tiden gäller det att få andra länder att ge med sig. Jag tror att en hel del av vad som behandlas i motionerna har tagits upp | tidigare, eller också gäller det sådant om vilket det kan väntas en proposition inom en snar framtid. Detta gäller t.ex. den marinbiologiska forskningen och | frågan om hur det skall bli i södra Sverige. Därför är det föga meningsfullt att | på nytt ta upp dessa frågor och rösta om dem. Det ligger kanske till grund för | den ställning som vi socialdemokrater har tagit till reservationerna. Jag skall försöka att något kommentera vissa av reservationerna och ange | på vilket sätt jag anser att de är litet felaktiga. Men jag skulle också vilja säga | att det ofta inte bara gäller att fatta beslut här i riksdagen, utan man måste | också se till att besluten följs upp ute i kommunerna. Jag skulle vilja vädja till Åsa Domeij att hon försöker påverka sina partivänner ute i kommunerna, så att de arbetar för att få kommunerna att hålla en bättre tillsyn. När det t.ex. gäller stallgödselhanteringen kan jag tala om, att när jag landar i Ängelholm efter en flygresa och när jag åker omkring | i västra Skåne behöver jag bara lukta för att få klart för mig att stallgödsel har spritts på åkrarna i det våta tillstånd som dessa befinner sig i strax efter en frostperiod. Detta är mycket farligt för urlakningen, och det är nödvändigt att kommunerna är på alerten och försöker stoppa sådan verksamhet. Det kan vi inte stå här i riksdagen och göra, utan det är fråga om att kommunerna har en sådan tillsyn att de får de system som behövs. Reservationerna nr 1 och 2 avser bl.a. den marinbiologiska stationen i Askö. Betänkandet från en utredning om den ifrågavarande forskningen bereds för närvarande i regeringskansliet, och snart ligger det ett förslag på riksdagens bord. Att det förslaget kommer att syfta till förstärkningar behöver man knappast tvivla på. Därför tycker jag att vi skall vänta med att ta ställning i dessa frågor tills vi får detta förslag från utbildningsdepartementet, och jag yrkar avslag på reservationerna 1 och 2. Det internationella miljöarbetet bedrivs mycket intensivt från svensk sida. Tyvärr är det svårt att få många av Europas länder med på åtgärder som kan leda till en förbättring av miljön. Det vore önskvärt att den europeiska miljökonventionens principer i större utsträckning vann insteg i det internationella arbetet, och vi får hoppas att vi så småningom, med gemensamma nordiska ansträngningar, kan påverka det internationella arbetet. Detta är en av orsakerna till att jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen nr 3, där det uttalas att regeringen gör ett bra arbete och att vi skall fortsätta på den vägen. I reservation nr 5 av miljöpartiet begärs ett uttalande om u-landsstöd till marinbiologisk forskning. Miljön är ju redan i dag ett biståndsmål, och det gäller för utrikesförvaltningen att bedöma vilka behov som är mest trängande. Jag tycker att det är svårt att här i riksdagen säga att man skall bidra till marinbiologisk forskning. Det måste finnas vissa personella resurser, så att arbetet kan följas upp utomlands. När det gäller reservation nr 6 vill jag säga att egentligen är det förorenaren som skall vidta åtgärder och stå för kostnaderna. I reservationen begär flera partier en omläggning av jordbruket i riktning mot minskning av exempelvis användning av gödsel och bekämpningsmedel. Jag tycker att en sådan uppmaning främst måste riktas till jordbrukarna och deras organisationer. Det är klart att staten kan skjuta på genom olika avgifter och olika begränsningar, men såväl i fråga om industriella utsläpp och utsläpp från jordbruket som i fråga om utsläpp från kommunerna är det främst till dem som förorsakar utsläppen som vi måste vända oss, så att de ändrar sin hantering. Jag vet inte om de som står bakom reservation nr 6 skulle vilja stödja även reservation nr 7, som innebär ökade handelsgödselavgifter med 300 96 enligt miljöpartiets förslag. I reservation 6 har man ju inte angivit några medelsbelopp, men det har miljöpartiet gjort i sin reservation. Vi får se hur det går vid voteringen, men jag tvivlar på att miljöpartiets reservation vinner anslutning på det här sättet. Därför tror jag att det är bättre att vi skärper tillsyn och aktivitet ute i kommunerna, så att vi förmår jordbruket att ändra sina produktionsmetoder och förmår kommunerna att ändra sina reningsmetoder. Vi socialdemokrater tycker att regeringen är fel adressat för en uppmaning i det här avseendet. Uppmaningen bör riktas åt annat håll. alternativ odling. Inom dessa områden har man ju fått flera extra bidrag Prot. 1988/89:44 under det senaste året — det har varit specialdestinerade bidrag som gått just 13 december 1988 hit. Forskningen om energiskogsodling har också startats på lantbruksuniversitetet, där det finns en speciell avdelning härför. Det har gjorts en prövning och en utredning i fråga om etanolprodukter, och därför anser jag att synpunkterna i reservationen redan fått gehör hos jordbruksdepartementet. Nu måste vi se efter hur utvecklingen kan leda till att vi får mera användning för biobränslen. Reservation 9 handlar om återförande av kustnära marker och sträckor längs vattendrag till våtmark. Detta är i och för sig en tilltalande tanke, men ett sådant här förfarande måste innebära att ersättning utbetalas, och det går inte att lättvindigt komma med ett förslag. Det kan också tänkas att vi kan få ett bättre sakernas tillstånd genom att ha ett spridningsförbud för sträckor längs vattendrag. Det är en möjlighet som reservanterna tyvärr inte har tagit upp, men jag tycker att också detta skulle vara en fullt möjlig väg att gå för att begränsa urlakningen. När det gäller reservation 10, om en snabb avveckling av massaindustrins klorutsläpp, vill jag gärna säga att under de senaste åren har det fattats beslut efter beslut av regeringen i koncessionsärenden, varför gränsvärdet 1990 1992 kan bli 0,5 kg per ton massa. Som jordbruksministern nyligen meddelat har naturvårdsverket också fått i uppdrag att utarbeta en avvecklingsplan för klorutsläppen, så vi är redan på god väg, och jag tycker att reservationen är onödig. Reservation 11 handlar om Vallvik. Jag har redan vid tidigare tillfällen sagt att jag tycker att alla fabriker skall minska sina utsläpp och att de så småningom skall upphöra med utsläppen. Jag anser inte att fabriker med en statlig ägarandel skall agera på ett annat sätt än andra fabriker. Man behöver inte ålägga statliga fabriker hårdare krav. Jag tycker att de skall få arbeta precis enligt samma krav som andra fabriker. Reservation 12 handlar om förbud mot klorblekta pappersprodukter. Jag kan tala om att kemikalieinspektionen redan har fått regeringens uppdrag att gå igenom all produktion som sker med klortillsats. Man har på frivillighetens väg uppnått ett avtal om att produktionen av klorblekta blöjor skall upphöra, och arbetet på området går vidare. Jag tycker att även reservation 12 är onödig, och jag yrkar avslag på den. I reservation 13 behandlas ett regeringsförslag om ökad forskning kring orsaker till och risker för havsföroreningar. De ämnen som miljöpartiet avser kommer också att omfattas av den satsning jag nämnde. Jag tycker att reservationen är onödig, för man kan förstå att den ökade forskningen måste tillämpas så här brett. Då det gäller åtgärder för att få till stånd ett förbud mot PCB vill jag framhålla att vi redan har ett principiellt PCB-förbud, som innebär att ämnet PCB skall vara borta 1998 — detta enligt vad naturvårdsverket har förordat. Men det föreligger — och detta skall vi inte bortse från — ett avfallsproblem. Vad skall vi göra med det avfall som innehåller PCB? I dag exporterar vi tydligen avfallet till England, vilket inte är ett särskilt fint sätt att agera på med hänsyn till de internationella relationerna. Jag varnar för att gå alltför snabbt fram härvidlag, innan avfallsfrågan är löst. 93 I reservation 15 behandlas frågan om avgasrening, sänkta hastighetsgränser osv. Detta diskuterade vi ju i maj-juni 1988, och nu arbetar vi vidare efter de beslut som fattades då. Jag tycker att mot den bakgrunden är reservationen onödig. Frågan om en fast Öresundsförbindelse är under utredning, och jag finner även reservation 16 onödig. I reservation 18 kräver miljöpartiet en ny handlingsplan rörande de frågor som vi fattade beslut om i juni och rörande frågor som redan är under utredning. Det är alltså många öppna dörrar man slår in genom dessa reservationer. Vad som står i flera av reservationerna kan låta fint — fler marina reservat osv. — men mycket av detta arbete är på gång ute i kommunerna och det finns ingen anledning att fatta nya beslut. Låt oss fortsätta arbetet, låt oss se till att vi ökar takten i kampen mot havsföroreningarna, så som vi fattade beslut om i juni 1988 och så som föreslås även i den förevarande propositionen. Jag tror att det allra bästa sättet vore om Sveriges riksdag i full enighet kunde fatta beslut om att öka takten i kampen mot havsföroreningarna, använda de pengar som ytterligare har anslagits till ökad forskning och vidare åtgärder. Jag upprepar att jag tror att detta är det bästa sättet att bromsa havsföroreningarna och så småningom göra slut på dem.

Herr talman! Av Grethe Lundblads genomgång av reservationerna har jag förstått att hon anser att oppositionen är onödig. Jag vill gärna göra ett klarläggande när det gäller centerpartiets agerande men också agerandet hos andra partier som har reserverat sig. Det har naturligtvis skett en hel del — och mycket positivt — på miljöområdet, och jag och alla andra är glada över det. Men det kan inte leda till att vi är nöjda med allt och att vi ger upp andra krav. Grethe Lundblad frågar varför oppositionen tar upp sådant som besvarades i våras. Ja, när vi får svaret nej och förslag avslås som vi vill arbeta för, är det väl självklart att vi fortsätter och tar varje chans att ta upp frågorna igen för att försöka påverka utvecklingen åt rätt håll. Jag medger att Sverige måste förhandla med andra stater — vi har inte någon överstatlighet som vi kan använda. Jag tog i min inledning upp socialdemokraternas reservation 3, där de i fråga om en Nordsjökommission, som riksdagen tidigare uttalat sig om, säger att regeringen naturligtvis skall pröva olika alternativ. Det är positivt, eftersom regeringen måste göra det. Men innebär detta egentligen att regeringen avser att frångå riksdagsbeslutet att driva Nordsjökommissionsfrågan? Det var väl så att Grethe Lundblad själv drev en linje i Nordiska rådet som innebar längre gående åtgärder än de som så småningom beslutades. Vi i centerpartiet tycker att man skulle ha kunnat gå ytterligare en bit längre. Avslutningsvis vill jag ta upp frågan om gränsvärde och tidsramar för de miljöåtgärder som måste sättas in. Varför gick ni i den socialdemokratiska gruppen, Grethe Lundblad, inte med på det förslag som vi hade och som tas upp i reservation 10 om att det skall sättas en tidsgräns vid år 2000, när nu = Prot. 1988/89:44 miljöministern också accepterar den gränsen? Kan det möjligen bero på att 13 december 1988 det inte fanns någon tidsgräns i regeringens uppdrag till naturvårdsverket? I det uppdraget står det nämligen att naturvårdsverket bör redovisa förslag till avvecklingsplan för utsläpp av klorerade organiska ämnen för massaindustrin. I avvecklingsplanen bör förutom teknik, kostnader och tidsplan för åtgärderna även samhällsekonomiska konsekvenser belysas. Men det finns inte något förslag om att detta skall vara klart till år 2000, som miljöministern försökte göra gällande tidigare här i dag.

Herr talman! Det kanske är onödigt att, men jag gör det ändå, påminna Grethe Lundblad om att vi som företräder andra partier än hennes parti företräder oppositionen, och oppositionen brukar se som sin uppgift att försöka driva på och ställa krav, om inte annat därför att man ibland får ett intryck av att regeringen visserligen arbetar med en hel del frågor men kunde arbeta fortare. En del saker som regeringen säger att den arbetar med dröjer det mycket länge innan det blir resultat av. En del riksdagsbeslut, som detta om Nordsjökommissionen, har på något mystiskt sätt försvunnit när regeringen senare under valrörelsen kommer med en proposition om miljöföroreningarna i havet. Nog finns det skäl att driva frågor och att reservera sig när så behövs, just för att processen skall fortsätta att rulla. Det är det som vi är här för. När det gäller Nordiska rådet är det vanligt att personer från olika partier, inte minst från socialdemokraterna, hänvisar till den utmärkta brittiska tidningen Economist, särskilt när den skriver någonting som kan läsas som fördelaktigt om den svenska regeringen.

Det är ett sätt att sammanfatta det som gjordes i Helsingör. Vart jag vill komma med detta är att det inte är bara vi i oppositionspartierna som, bara för att få vara elaka i den här debatten, tycker att Nordiska rådet kunde ha kommit längre. Det är en uppfattning som även andra bedömare, som inte har några intressen att bevaka i denna lokal, har kommit fram till. Det kan också konstateras att den svenska miljörörelsen, t.ex. Greenpeace, var ganska besviken över vad som hände i Helsingör. När det gäller reservationen om det år då massaindustrins klorerade utsläpp skall vara avvecklade, har jag nu också fått möjlighet att ta del av det som hittills varit känt om uppdraget till statens naturvårdsverk, och där nämns uppenbarligen inte någonting om en sådan tidsgräns. Däremot skall tidsgränsen belysas litet mera allmänt, och där kan det finnas olika synpunkter. Frågan är då varför socialdemokraterna i utskottet inte var 95 beredda att gå med på den skrivning som vi andra föreslog. Det hade de kunnat göra, men de kanske visste att det inte fanns ett sådant här uppdrag och därför inte ville gå för långt när det gällde att vara konkreta.

Herr talman! Om regeringen väljer att kalla en proposition för Proposition om särskilda åtgärder med anledning av algblomning och säldöd, bör väl socialdemokraterna inte förvåna sig över att propositionen kompletteras med motioner som har just det perspektivet. De särskilda åtgärder som säldöden och algblomningen skall ge upphov till kan ju inte inskränka sig till 30 milj.kr. i ökade anslag till forskning och bevakning. Det är helt andra åtgärder som behövs. Vi befinner oss i en akut kris. Sälarna är visserligen borta från tidningarnas förstasidor, men föroreningarna är inte borta från haven. Situationen är precis lika allvarlig och akut i dag som den var i somras när algblomningen och säldöden pågick. Därför är det naturligtvis nödvändigt för oss i oppositionen att komma igen med de förslag som vi tidigare har fått avslag på. Hastigheten på vägarna kan t.ex. sänkas, när läget nu är så mycket allvarligare än vi tidigare insåg och det behövs ytterligare åtgärder. Självfallet ser vi i oppositionen det som en uppgift att i detta sammanhang ta upp de kraven. När det gäller det internationella arbetet, som Grethe Lundblad berörde, vill jag säga att det säkert är så att det är mycket trögt och tar lång tid. Men ibland undrar man ändå om det måste vara ett sådant tassande i ullstrumporna. På jordbrukspolitikens område har Sverige och vissa andra länder nyligen blivit utsatta för en ganska närgången analys i en OECD-rapport. Det ses som något självklart och accepteras att ett sådant organ gör närgångna analyser av vår jordbrukspolitik och har synpunkter på vad vi gör, hur vi gör och vad vi borde göra i stället. Det kanske är dags att på samma sätt göra ingående och närgångna analyser av olika länders miljöproblematik och konkret för varje land tala om vad de ställer till med och vilka åtgärder de måste vidta. Grethe Lundblad berörde också jordbruket, och jag vill gärna säga att det inte kan vara näringens sak att själv ta hela ansvaret för en omläggning till ett mer ekologiskt jordbruk. Samhället har nämligen fört en jordbrukspolitik som i hög grad har styrt denna näring. Jordbruket är inte heller något självändamål. Maten produceras därför att alla behöver äta, inte primärt för att jordbrukaren vill göra det. Därför är alla naturligtvis delansvariga för hur näringen bedrivs och för att villkoren och ramarna för den sätts upp.
Herr talman! Grethe Lundblad berör frågan om vad motionerna skulle få handla om. Men regeringen valde faktiskt titeln Algblomning och säldöd, och det skulle handla om särskilda åtgärder. Då är det klart att varje parti lämnar motioner med förslag till särskilda åtgärder på detta område. Om regeringen hade velat att den här diskussionen bara skulle handla om Prot. 1988/89:44 forskning hade man enkelt kunnat kalla propositionen för Forskning om 13 december 1988 algblomning och säldöd. Regeringen kan inte vara så klantig att den bara väljer fel titel i största allmänhet. Det tycker jag verkar mycket konstigt. I så fall vill regeringen bara diskutera forskning, men utåt få det att se ut som om man kommer med förslag till konkreta åtgärder också. Jag skulle ha förståelse för detta om det var miljöpartiets grupp som var i regeringsställning, eftersom den är nybörjare i den här branschen och därför kunde råka skriva fel titel på propositionen. Socialdemokraterna skryter faktiskt i många andra sammanhang om att de är så duktiga på att regera. Då skall de väl kunna sätta rätt titel på en proposition. Beträffande Nordiska rådet tycker jag att det låter bra att Grethe Lundblad, som sitter med i Nordiska rådet, inte slåss för det här dåliga förslaget med näbbar och klor. Hon efterlyser själv mer konkreta åtgärder och tidsgränser. Men hon kanske kände sig pressad att stödja detta förslag, trots allt. Jag delar alltså inte Grethe Lundblads uppfattning att det var bättre att anta programmet med dess substanslösa innehåll. Det hade varit bättre att vänta. Med utgångspunkt i Grethe Lundblads diskussion och argumentation förutsätter jag också att den socialdemokratiska riksdagsgruppen kommer att stödja vår reservation rörande massaindustrins klorutsläpp. I den frågan har vi i alla fall miljöministerns stöd, och då kan man väl inte bli så klandrad om man går emot sin egen utskottsgrupp. Socialdemokraterna säger många gånger att vi måste vänta, att det är så mycket på gång här och där, att utredningar pågår och att propositioner kommer så småningom. Men om ni tycker att de förslag som andra partier har lagt fram på miljöområdet är bra, säg då inte att ni kanske återkommer med dessa förslag senare. Ställ upp bakom dem och bifall de yrkanden som andra partier lägger fram. Då får vi ett mycket bättre samarbete mellan partierna. Grethe Lundblad tar också upp frågan om kommunernas tillsyn. Det finns naturligtvis mycket att göra på det området. Nu skall kommunerna också ta hänsyn till miljöskyddslagen. Då måste de få bra redskap, t.ex. en effektiv miljölagstiftning. Roy Ottosson framställde en interpellation till Birgitta Dahl om detta. Jag blev faktiskt glad när jag läste hennes svar. Trots allt lät det positivt. Hon gav många löften där, även om hon inte helt ställde upp på våra idéer. Vi får se vad som händer framöver.
Herr talman! Nog har regeringen varit litet oförsiktig då den satt rubrik på den här propositionen. Den uppfattningen har jag. Vi moderater är de enda som har förstått innebörden, att detta egentligen gäller ett anslagsärende. En tydlig rubrik hade kanske inneburit att vi sluppit denna långa debatt. Grethe Lundblad har också en viss förkärlek för att ta upp jordbrukets roll ide här sammanhangen. Hon gör inget undantag i kväll. Jag vill med tanke på det som har sagts, inte bara av Grethe Lundblad, erinra om att svenskt jordbruk faktiskt använder minst handelsgödsel av jordbruken i de europeiska OECD-länderna. Om man skall rikta stötarna bara mot handelsgödselan 3” vändningen eller betona den så kraftigt, kommer man förmodligen inte att lösa de problem vi nu diskuterar. Utsläppen från jordbruket i Östersjön är inte mer än 3 26. Även om man lade ner hela det svenska jordbruket skulle det inte lösa några problem, eftersom bara 3 20 av utsläppen skulle försvinna. I Västerhavet är utsläppen större, men en del av de utsläppen kommer också från Östersjöländerna. Luftnedfallet är däremot betydande, och det faller rätt ned i havet. Det ligger på mellan 20 och 35 kilo per hektar och år. Det är en väsentlig källa. Dessa föroreningar faller också ned över land och skog. Det är därför vi har så stort utsläpp från skogsmark i dag. Huvuddelen kommer faktiskt från skogsmarken. Det kväve som faller ned över skogsoch åkermark under icke vegetationsperiod kommer av allt att döma ut i vattnet så småningom. Där har vi en mycket allvarlig källa. Ett skäl till att det är så viktigt med samarbete över ländergränserna är de effekter som då skulle kunna uppnås. Man kunde hämma utvecklingen av miljöstörande verksamhet. Som exempel vill jag nämna Östtyskland, där man nu har byggt ett enda kolkraftverk som ger lika mycket kväveutsläpp som hela den svenska trafiken. Det är därför vi moderater så hårt vill arbeta för att komma fram till effektiva åtgärder över nationsgränserna. Vi vill betona det arbetet framöver. Jag vill fråga Grethe Lundblad om det är ett genombrott på gång i fråga om samarbete över ländergränserna, inte minst med tanke på det som hänt efter Helsingörmötet.
Herr talman! Jag beklagar att jag när jag skall svara fyra fem talare inte har så mycket tid på mig. Jag hade haft möjlighet att ta upp frågan tidigare också, men det är svårt att hinna med. Jag vill gärna säga till Karl Erik Olsson att jag inte tycker att propositionen är onödig. Tvärtom, den är mycket viktig. Den inriktar sig speciellt på orsakerna till algblomning och säldöd och syftar till att utreda hur vi skall kunna undvika det i fortsättningen. Jag vill gärna upprepa att de förslag som antogs i Nordiska rådet var ministerrådets förslag med utskottets anmärkningar plus ändringsförslag. Eftersom så många är mycket kritiska till beslutet skulle det vara intressant att efteråt få veta hur många ledamöter av riksdagen som har läst programmet i dess helhet och tagit del av de beslut som fattats. Det är först då man kan tala om att beslutet var felaktigt. Jag skulle gärna vilja säga att eftersom vi socialdemokrater först efteråt har fått kännedom om naturvårdsverkets uppdrag, har vi inte kunnat ta med det i betänkandet. Men om naturvårdsverket har fått ett uppdrag att utreda frågan om klorutsläppen, finns det ingen anledning för riksdagen att göra något uttalande i den riktningen. Då pågår redan ett arbete, och vi får avvakta det. Apropå det Annika Åhnberg säger tycker jag att det är alldeles för många som i denna debatt har tagit upp hela jordbrukspolitiken. Det tycker jag också är fel. Den behandlade vi i sin helhet i juni månad, och vi kommer att ta upp den även nästa år. Jordbrukarna kan säkert inte klara alla problem själva, men just i fråga om sådana saker som jag nämnde, t.ex. stallgödselan vändning på vintern, kan bara den enskilde jordbrukaren hjälpa till med en lösning. Därför måste vi vädja till jordbrukarna. Som svar på den sista frågan som Ingvar Eriksson ställde till mig, om det internationella arbetet, vill jag gärna säga att jag hyser vissa förhoppningar om att det har börjat att röra på sig. Jag har i min hand ett sovjetiskt pressuttalande som visar att man nu har bildat en miljögrupp i norra Sovjet, ett institut för industri och ekologi, där man skall försöka ta upp hur industrin arbetar i Sovjet och vilka utsläpp den gör. Jag har även en artikel, från en svensk facktidskrift, som visar att man också i Östtyskland har bildat grupper för att försöka ta itu med miljöfrågorna. Jag har erfarenhet från olika resor med Nordiska rådet av att vi kan påverka även östländerna att ta mer hänsyn till miljön. Det tar möjligen litet längre tid där än här, för de har alldeles för länge låtit industrin verka utan att ta hänsyn till miljön. Men jag hoppas att just de insatser vi gör här i Sverige även kan ha betydelse för hela det globala miljöarbetet. När det gäller havsföroreningar sitter vi verkligen, både i Norden och i Europa, i samma båt.

Herr talman! Jag är glad över Grethe Lundblads inlägg. Såvitt jag förstår är vi nu — även om vi är införstådda med att vi har olika uppfattningar — åtminstone överens om att våra insatser inte är onödiga, och det känns skönt. Jag har inte riktigt kommit till klarhet i fråga om Nordsjökommissionen. Jag är medveten om att det kan vara svårt att hinna med att ta upp alla saker. Men jag upprepar min fråga: Vad innebär egentligen formuleringarna i reservation 3 på denna punkt? När det gäller havsmiljön och det internationella arbetet vore det bra att veta något om Grethe Lundblads inställning — både tidigare och nu. Visst var det väl så, att Grethe Lundblad envetet arbetade i Nordiska rådet för en åtgärdsplan som gick längre men att hon i slutskedet ändå ansåg den här anförda linjen vara ett bättre alternativ. I och för sig kan den åtgärden respekteras. Men vi var inte nöjda. Vi tycker därför att man kunde ha gått längre. Som det har sagts tidigare i debatten kände alla redan till innehållet och omfattningen. Dessutom hade alla klargjort sitt samtycke. Sedan till frågan om tidsperspektivet när det gäller att försöka få stopp på de allvarliga utsläppen av klorerade klorföreningar från massaindustrin. Går socialdemokraterna nu med på att år 2000 gäller som en bortre gräns? Även miljöministern har uppenbarligen anslutit sig till detta synsätt. Något uppdrag till naturvårdsverket var det inte fråga om, som jag tidigare anfört. Det enda som har nämnts om gränser i detta sammanhang under den tidigare behandlingen av frågan är den aktionsplan som behandlades i våras och där naturvårdsverket angav som mål att utsläppen skulle vara nere i 0,1 kg TOCI per ton massa år 2010. Det är alltså relativt litet och det är också längre fram i tiden. Målet — enligt det beslut som riksdagen fattade och som överensstämde med propositionens förslag från i våras — var ju att på sikt i stort sett eliminera utsläppen av klorerat organiskt material. Det vore intressant att få veta om socialdemokraterna står fast vid det beslutet eller om de är beredda att gå med på det som vi i oppositionen förordar i detta betänkande.
Herr talman! Grethe Lundblad sade här tidigare att det var onödigt många som i den här diskussionen hade tagit upp jordbruket och jordbrukspolitiken i dess helhet. Men det är faktiskt mycket svårt att undvika att beröra jordbrukspolitiken i dess helhet, eftersom jordbruket i stort ger upphov till problem. Det kan vara fråga om exempelvis läckage till vattendrag och hav. Användningen av handelsgödsel utgör bara en del av den problematiken. Vid den offentliga utfrågning som jordbruksutskottet anordnade tidigare i höstas fick vi ju veta att det är metoderna över huvud taget inom jordbruket som är viktigare än annat. Det gäller t.ex. att man inte håller marken täckt. Det gäller stordriften och ensidigheten. Därför går det inte att tala om jordbrukets miljöproblem utan att beröra jordbrukspolitiken i dess helhet. Självfallet vänder vi oss till den enskilde lantbrukaren och ber honom eller henne om hjälp för att vi skall kunna klara omläggningen på detta område. Just därför är det så viktigt att samhället har ett stöd för den enskilde jordbrukaren, så att han eller hon kan genomföra omläggningen. Herr talman! Jag vill ta tillfället i akt och yrka bifall till reservation 8. Jag tror att jag, tyvärr, glömde att göra det i mitt första anförande.

Herr talman! Helt kort något om massaindustrin. I vår motion finns krav på en tydlig tidsgräns vid sekelskiftet. Vi har dessutom följt upp motionen med en reservation på den punkten. Vi var nämligen av den bestämda uppfattningen att någon tidsgräns inte hade angetts. Senare har detta också visat sig vara riktigt. I uppdraget till naturvårdsverket angavs nämligen inte någon tidsgräns. Enligt Grethe Lundblad var det fel av oss i utskottet att framställa en reservation. Hon menade att den var alltför konkret och hänvisade till just den här klara tidsgränsen. Jag upprepar att det, såvitt jag förstår, inte fanns någon klar tidsgräns i uppdraget till naturvårdsverket. Men nu är det plötsligt fel att ansluta sig till reservationen av ett annat skäl. Jag avser då Birgitta Dahls meddelande här om att nämnda tidsgräns skall Prot. 1988/89:44 gälla. Reservationen är då så att säga överspelad — och visst kan man säga det! 13 december 1988 Men det råder ändå oklarhet om vad som är socialdemokraternas verkliga linje här. Jag väntar därför med spänning på ytterligare klarlägganden i denna fråga.
Herr talman! När det gäller jordbrukspolitiken har jag nästan samma synpunkter som Annika Åhnberg. Grethe Lundblad sade att vi i riksdagen inte kan bestämma alltför mycket om jordbrukspolitiken. I stället måste vi vädja till de enskilda lantbrukarna och deras organisationer. Men om man i Övrigt för en sådan jordbrukspolitik som gör att det är lönsamt att bedriva jordbruk på ett miljöförstörande sätt, blir det mycket svårt för den enskilde företagaren att ändra sig. Det är ju den enskilde företagaren som själv fattar beslut. Därför måste det vara viktigt att jordbrukspolitiken förändras. Det handlar ju inte bara om att saker och ting skall vara bra för miljön och samhällsekonomiskt riktiga, utan det handlar också om lönsamheten för den enskilde bonden. På nästan samma sätt resonerar jag när det gäller biobränslen. Grethe Lundblad säger ungefär så här: Inte behöver vi socialdemokrater välja samma linje som ni som vill satsa på biobränslen. Det är ju redan så många olika projekt på gång. Då vill jag framhålla att det stora felet i dag är att det inte är lönsamt med biobränslen, eftersom energiskatterna på ändliga energiråvaror är alldeles för låga. Först när biobränslen blir riktigt lönsamma kommer det att hända någonting. Sedan vill jag återigen säga något om klorutsläppen från massaindustrin. | Jag tycker att det råder stor oklarhet på denna punkt. Vi i oppositionen får kritik för att vi inte känner till det uppdrag som naturvårdsverket har fått när det gäller tidsgränsen. Men sedan visar det sig att det inte angetts någon tidsgräns. Tydligen har inte heller socialdemokraterna i utskottet känt till detta. De har ju aldrig tagit upp den saken i sin argumentation. I utskottsbetänkandet anförs i stället helt andra skäl, t.ex. att beslut redan har ' fattats om en viss nivå när det gäller företagens klorutsläpp. Därför måste vi vänta med nya beslut. Jag skulle således faktiskt vilja veta vad som gäller. Kommer socialdemokraterna i den votering som senare följer att stödja förslaget om tidsgränsen eller inte?
Herr talman! Grethe Lundblad säger att hon hyser vissa förhoppningar om att det skall börja röra på sig i detta sammanhang. Men det låter inte särskilt optimistiskt. Vidare säger hon att det kan ta längre tid när det gäller öststaterna. Ja, det är vi väl medvetna om. Men givetvis hoppas vi ändå att regeringen gör allt som står i dess makt för att påverka och för att göra det lättare att komma till rätta med dessa problem. Det är ju därför som vi i oppösitionen gemensamt har skjutit på i dessa frågor. Vidare har vi lantbruket. Jag vill till Grethe Lundblad säga att jag är helt övertygad om att de enskilda lantbrukarna är beredda att göra allt som står i 101 deras makt för att klara ut dessa problem, inte minst ekonomiskt. Nu är lantbrukarna tyvärr mycket pressade i dag, inte minst beroende på den socialdemokratiska jordbrukspolitiken. Det krävs ännu mer av den enskilda bonden, säger Grethe Lundblad. Det är riktigt. Vidare går Grethe Lundblad in på gödselvårdsanläggningarna. Grethe Lundblad, är regeringen beredd att bistå med ytterligare stimulanser för de lantbrukare som satsar på investeringar i bättre och större gödselvårdsanläggningar? I dessa kan man lagra gödseln så att den sedan kan användas vid lämpliga tidpunkter. Det råder tyvärr i dag en mycket stor överhettning på den svenska byggmarknaden. Detta gör att prisnivån på dessa investeringar har rakat i höjden i en sådan utsträckning att det i stort sett är omöjligt att göra dessa investeringar. Därför är denna fråga befogad. Är regeringen villig att bistå med ytterligare stimulanser?
Herr talman! Det är alltid svårt när man skall svara på frågor från fem personer på mycket kort tid. Jag skall försöka göra det kortfattat. Karl Erik Olsson! Regeringen har gjort allt vad den har kunnat för att tillfredsställa riksdagens beslut när det gäller en Nordsjökommission. Men man kan inte arbeta så att säga över andra länder, man måste samarbeta med dem. När de övriga länderna inte har velat ha en Nordsjökommission har regeringen försökt att göra det bästa möjliga av situationen. I stället har regeringen anordnat en Nordsjökonferens. Vid denna konferens har deltagarna fattat mycket bra beslut och varit mycket aktiva. Det skall vi vara tacksamma för, även om regeringen naturligtvis kommer att fortsätta att arbeta för en Nordsjökommission i enlighet med riksdagens beslut. Jag står för det yttrande som majoriteten har gjort i utskottet när det gäller åtgärdsplanen för massaindustrin. Jag har besvarat den reservation som finns med hänvisning till vad som står i utskottsbetänkandet. Jag tycker att man måste se till att man nu minskar utsläppen. Regeringen har fattat många beslut angående detta. Statsrådet får i övrigt svara för de beslut som har fattats angående uppdrag till naturvårdsverket. Håkan Holmberg! Jag hade egentligen en hel del frågor som jag ville ha besvarade, men jag hann inte med dem. Håkan Holmberg var bl.a. inne på Polens utsläpp. Jag vet att miljöministern har varit i Polen, och man försöker på alla sätt att påverka Polen att minska sina utsläpp. Det råder inget tvivel om att man försöker sälja miljöteknik till Polen så att det på det sättet skall bli bättre. När det gäller vad Holmberg yttrar om artikeln i The Economist angående behandlingen i Nordiska rådet, kan jag i stället hänvisa honom till att läsa Nordisk Kontakt. Det är kanske bättre att läsa tidningar som har funnits närmare besluten än The Economist. I det senaste numret av Nordisk Kontakt kan man läsa om vad det nya förslaget innehöll. Det är riktigt, Åsa Domeij, att det är enskilda jordbrukare som fattar beslut. Men vi fattar naturligtvis beslut i riksdagen, och det gjorde vi i juni månad. Då beslutades att man skulle hantera stallgödsel på ett visst sätt. I samband med det beslutet gick man också ut med bidrag till gödselvårdsanläggningar. Jag har nere i Skåne sett att man inte hanterar stallgödsel på rätt sätt. Då är det hälsovårdsnämnderna som måste ingripa. Därför är det viktigt Prot. 1988/89:44 att man är aktiv i kommunerna och försöker aktivera hälsovårdsnämnderna 13 december 1988 att ta på sig uppgifterna som gäller jordbrukets gödselhantering. Speciellt nära min hemort är detta oerhört viktigt med hänsyn till det förorenade Särskilda åtgärder med Öresund. anledning av algblom Jag hinner tyvärr inte besvara fler frågor. Till Annika Åhnberg skall jag ning och säldöd bara säga att jag tycker inte heller att vi här skall behandla jordbrukspolitiken när det gäller det ekonomiska. Men när det just gäller användningen av handelsgödsel och vissa grödor hör dessa frågor naturligtvis till miljöpolitiken.

Herr talman! Mitt i allt eländet tror jag att det är bra att vi får tillfälle att reda ut vad som verkligen gäller i fråga om regeringens riktlinjer för massaindustrins klorutsläpp. Vi går sannerligen inte nu med på de krav som man framför i reservationen. Jag har i samband med att åtskilliga beslut har fattats under året, och när miljöpropositionen redovisades, lagt fast att regeringens mål är att klorutsläppen skall bort så fort som möjligt och senast till sekelskiftet. Att vi i miljöpropositionen inte anslöt oss till naturvårdsverkets krav berodde på att verket hade siktet inställt på mycket längre tid, och vi i regeringen ville att det skulle gå snabbare. Vi sätter inte ut ett exakt år nu heller. Jag förbehåller oss rätten att kunna lägga fast en tidpunkt tidigare än sekelskiftet, vilket jag nu tror kommer att vara möjligt. Jag vill erinra om behandlingsgången vid avvecklingsplanen för CFC-utsläpp. Den plan som regeringen till slut kom med innebar en betydligt mer långtgående och snabbare avveckling än någon annan hade vågat föreslå. Detta skall ses som kännetecknande för den inriktning som regeringens arbete har och den dynamik i utvecklingen som för närvarande finns. Det finns två sidor av detta. Den ena sidan är tyvärr deprimerande. Den visar på att både berörda intressenter, företag och andra som har hanterat dessa ärenden har lämnat ofullständiga uppgifter eller inte pressat miljökraven tillräckligt hårt. Jag har några fall från vår bedömning där det t.o.m. har förekommit direkt felaktiga uppgifter som företag har lämnat till myndigheter. Det är faktiskt en mycket trist upplevelse. Den positiva delen av detta är dock att vi nu kan dra slutsatsen att vi kan ställa successivt mycket hårdare krav på en lång rad områden när det gäller miljön. Den har sin utgångspunkt och sitt fotfäste i en grundläggande princip som läggs fast i miljöpropositionen, nämligen att miljökraven i fortsättningen skall väga tyngre än hittills vid vägning gentemot andra intressen. Detta tillämpar regeringen både när man lägger fast systematiska planer och vid bedömningen i enskilda fall. Vi bedriver ett uppfostringsarbete för att få myndigheter att göra detta också på olika nivåer. Detta tillämpar vi också i det generella arbetet med havsmiljön. 103 Det är alldeles rätt att den proposition som vi nu tar ställning till bara är ett komplement dels till de satsningar på ungefär 100 milj.kr. på forskning på detta område som har gjorts under de senaste två åren, dels till det första aktionsprogram mot havsföroreningar som riksdagen tog ställning till på regeringens förslag i våras. Vårt arbete började inte med sommarens algblomning och säldöd, utan har pågått i flera år. Detta arbete är inte valtaktiskt betingat. Det är inte heller fråga om ett sentida uppvaknande inför den katastrof som blev så påtaglig för många människor i somras, utan det går tillbaka på flera års arbete. Ingvar Carlsson tog upp detta för första gången i remissdebatten 1986. Jag fick uppdraget att fortsätta detta arbete senare under våren 1986. Jämsides med Tjernobylhändelserna genomförde miljövårdsberedningen en granskning av havsmiljöfrågorna. Aktionsgruppen mot havsföroreningar tillsattes på sommaren 1986 och var 1987 färdig med ett förslag som då remissbehandlades. När vi fick in remissvaren gjordes den mycket obehagliga upptäckten att alla skyllde på varandra. Trafikens företrädare sade att det är bra att något görs — mer behöver göras, men kräv mer av jordbruket, industrin och kommunerna och mindre av oss. Precis samma svar fick vi av alla berörda parter. Möjligen kan man efter sommarens händelser förvänta sig att aktörerna, intressenterna, i fortsättningen inte skall uppträda på detta sätt, utan var och en skall vara beredd att ta sitt ansvar. Regeringens inriktning är att steg för steg skärpa kraven och förbättra insatserna. Vår uppfattning, som vi har redovisat i många sammanhang i budgetpropositioner och miljöpropositioner, är att vi visserligen inte vet allt om allting men att vi vet tillräckligt för att utan kompletta svar på alla frågor redan nu kunna sätta in verkningsfulla åtgärder. Vi satsar på forskning för att få veta mer och vi satsar på att successivt skärpa kraven. Det kommer vi att göra. Den här propositionen är naturligtvis bara en liten del i det hela. Den är inte tillkommen i slutet av valrörelsen. Dess innehåll redovisade jag i den miljöpolitiska debatten här i kammaren den 6 juni. Jag inledde mitt anförande då med att redovisa att regeringen med anledning av vad som hade hänt och efter diskussioner med forskarna och övervakande myndigheter var beredd att satsa 30 milj.kr. utöver redan anslagna medel för forskning, övervakning och internationellt samarbete. Jag kan försäkra kammaren att ingen bransch, vare sig massaindustrin eller den kemiska industrin eller trafiken eller jordbruket eller de som är ansvariga för kommunernas avloppssystem, kommer att slippa undan allt hårdare krav på detta område. Alla kommer att inbjudas att medverka. När det sedan gäller det internationella samarbetet vill jag säga följande. Jag tror inte att det finns något avtal, någon överenskommelse eller något flernationellt program som Sverige har anslutit sig till under min tid som miljöminister som har varit tillfredsställande ur vår synpunkt. Det gäller naturligtvis inte heller om det första nordiska havsmiljöprogrammet. Det är ingen hemlighet. Det gällde inte Montrealprotokollet om CFC-utsläppen, det gällde inte den nyss undertecknade ECE-konventionen om kväveutsläp Prot. 1988/89:44 pen — vi vill gå mycket längre. 13 december 1988 Vad skall vi då göra? Skall vi ställa oss vid sidan av och vara heliga och peka på att vi är bäst eller skall vi fortsätta att försöka påverka det internationella samfundet? Mitt svar är tydligt och klart: Vi skall använda oss av alla möjligheter att påverka det internationella samfundet och verka pådrivande. Då kan man inte hela tiden stå vid sidan av och baktala dem man diskuterar med. Man måste också välja när det är bättre att vänta och när man skall slå till. Man måste t.ex. akta sig för att missa tillfällen att få andra att ställa upp på sådant som ur vår synpunkt är otillräckligt men ändå början till något bättre. Det var precis den situation som gällde om kväveprotokollet, eller CFC-protokollet. Det fanns ett moment där det skulle vara möjligt att få vissa stora aktörer att ställa upp på sådant som vi tyckte var otillräckligt men som de dittills vägrat gå med på. Vad skulle vi ha gjort i det nordiska samarbetet?

Jag tycker att på denna punkt borde riksdagen också fundera över på vilket sätt man bäst driver utvecklingen framåt. Vi använder den reformistiska metoden som vi känner från Sverige också i det internationella samarbetet.

Herr talman! Jag vill gärna instämma i det miljöministern sade om att reda ut saker och ting så att vi vet vad vi står för. Det kan synas som petitesser att stå här och diskutera ord och formuleringar i majoritetsyttranden och reservationer, men det är inte det. Det är just dessa petitesser, som faktiskt är viktiga i målsättningsformuleringarna och som gör att vi har blivit oense i utskottet. Nu säger Birgitta Dahl att i samband med flera beslut och i miljöpropositionen i våras har man uttalat att utsläppen av klorerat organiskt material skall elimineras och att det skall ske snarast och senast till sekelskiftet. Jag vill fråga miljöministern, eftersom detta ”senast till sekelskiftet” ju är mycket viktigt, var det står att läsa någonstans. Vi i centerpartiet ville ha bort huvuddelen till år 1995. Folkpartiet hade en annan formulering och ville ha bort alltsammans till sekelskiftet. Vi har skrivit ihop oss i reservationen därför att vi tycker att det skall finnas en bortre gräns. Men var står nu detta? Jag har letat i propositionen från i våras. Där finns inga formuleringar om sekelskiftet. Det finns inga i något nytt uppdrag till naturvårdsverket. Om det är så att regeringen har denna uppfattning, då är vi ju överens. Då behöver vi inte bråka om det. Men än så länge kan jag inte se att vi är överens, utan det är här som det finns en skillnad mellan regeringen och moderaterna å ena sidan och resten av partierna å den andra. När det gäller det internationella miljöarbetet begriper jag att man måste vara reformistisk och gå fram med viss försiktighet ibland för att inte sabotera 105 arbetet. Men det är naturligtvis ändå så att man måste sträva efter att nå så långt som möjligt, och jag tycker att det var bra att miljöministern sade att hon inte är belåten med det havsmiljöprogram som Nordiska rådet har antagit. Det säger litet grand om vår position. Jag uppfattade nämligen att minoriteten — socialdemokraterna i jordbruksutskottet som blev i minoritet när det gäller internationell miljöpolitik — sade att man med hänvisning till det havsmiljöprogram som Nordiska rådet nyligen antagit avstyrkte motionerna. Då har kanske den uppfattningen inte stöd hos miljöministern. Det vore i så fall bra, och då kan vi hjälpas åt att driva detta arbete vidare så snart som möjligt, steg för steg.
Herr talman! Man måste när det gäller klorutsläppen fråga sig varför vi egentligen står här och debatterar någonting som vi tydligen är helt överens om. Enligt miljöministern har socialdemokratin redan flera gånger tagit den ställningen att klorutsläppen skall bort senast till sekelskiftet. Men det är ju precis vad som står i reservation 10 till detta betänkande: ”Naturvårdsverket bör få i uppdrag att utarbeta en plan för avveckling av utsläppen snarast och allra senast till sekelskiftet.” Det finns ingenting i den skrivningen som utesluter en snabbare avveckling, som nu helt plötsligt var miljöministerns argument för att inte vilja ställa sig bakom den preciseringen i skrivningen. Denna skrivning antyder faktiskt att man kan gå ännu snabbare fram, men utsläppen skall vara avvecklade senast till sekelskiftet. Då måste väl riksdagen kunna bekräfta detta ställningstagande. Hur skall man tolka det om riksdagen inte gör det? Det måste förefalla mycket märkligt, och det verkar ju nästan som om man nu ändrade ståndpunkt igen. Efter det som miljöministern sade nu borde det vara självklart att socialdemokraterna också bifaller reservation 10. Sedan säger miljöministern att propositionen inte är något hafsverk utan en deli ett kontinuerligt långsiktigt arbete och att tankegångarna redovisades i juni. Jag tror att det är så. Men man måste fråga sig varför i hela fridens namn man då ger propositionen titeln ”Särskilda åtgärder med anledning av algblomning och säldöd” och därmed relaterar den till det som hände under sommaren, när den i själva verket är en del i ett långsiktigt arbete. Det framstår som enbart spektakulärt att göra på det sättet och det hade varit lämpligare med ett annat namn. När det gäller det internationella arbetet tror jag också att det är som miljöministern säger att man måste lirka och arbeta på många sätt och att det inte går att ta en benhård konfrontation. Men när miljöministern samtidigt säger att det inte är någon hemlighet att den svenska regeringen inte är nöjd med resultaten i många internationella förhandlingar, varför skulle då riksdagen göra en hemlighet av att den inte är nöjd med det resultat som uppnåtts i det här fallet? Det måste tvärtom tas som ett stöd för våra fortsatta internationella strävanden om det görs en sådan markering från riksdagens sida.

Herr talman! Socialdemokraterna och vi är överens om reformismen, och 13 december 1988 det tror jag att de flesta här inne är. Det är klart att man måste lirka och hålla på att tricksa och tråckla på olika sätt för att över huvud taget komma fram till några uppgörelser. Men det var inte riktigt detta kritiken gällde, utan kritiken riktades mot att socialdemokraterna i jordbruksutskottet inte gav uttryck för tanken att det som stod i dokumentet från Nordiska rådet var otillräckligt och att man borde skriva annorlunda och göra litet mer, på det sätt som Birgitta Dahl själv sade. Hon var ju missnöjd egentligen. Då måste vi få säga samma sak från utskottets sida, och det har vi gjort. I mitt inledningsanförande gav jag t.o.m. ett konkret exempel på hur man skulle kunna gå vidare, nämligen att regeringen såg till att kartlägga skogsbrukets inverkan på havsföroreningarna. Jag har en obehaglig känsla av att det är ett område som har försummats litet grand i debatten. Sedan detta med reservationen. Det är smått irriterande, för att inte ta till något starkare ord. Birgitta Dahl säger att hon i samband med åtskilliga förslag, debatter osv. har talat om att utsläppen från massaindustrin skall vara avvecklade senast vid sekelskiftet. Sedan säger hon att hon inte vill skriva in det i några direktiv, därför att det skall kunna gå fortare än så. Ja, men det är ju detta som står i reservationen: ”senast till sekelskiftet”. Att det är bra om det går fortare, innefattas ju i detta. Här får oppositionen kritik för att vi vill uttrycka ett konkret mål, för vi har en minnesbild av att det inte finns något konkret mål i utredningsuppdraget till naturvårdsverket. Birgitta Dahl ger kammaren intrycket att det står i naturvårdsverkets direktiv att det finns ett konkret mål. Sedan visar det sig vara oriktigt, och då säger Birgitta Dahl i stället: Ja, men det måste kunna gå fortare än till år 2000. Det står det ju i reservationen också. Det enda som jag tycker står klart i allt detta, som är mycket förvirrande, är att socialdemokraterna under inga omständigheter vill ha ett klart uttalande från kammaren. Det är faktiskt vad jag får det här till. Det enda säkra om man nu vill ha ett klart uttalande och ett klart mål för arbetet, är då att rösta för reservationen.
Herr talman! Jag kommer naturligtvis att prata klorutsläpp som alla andra här. Jag tycker att precis det Birgitta Dahl säger är det som står i reservation 10. Därför förstår jag inte varför socialdemokraterna inte stöder den reservationen. Reservationen är en kompromissprodukt — partierna hade olika tidsplaner, och vi pratade oss samman. Där ges ju möjlighet att avvecklingen kan gå snabbare än till sekelskiftet. Sedan tänkte jag kommentera problemen med att företagen lämnar felaktiga uppgifter, något som naturligtvis gör det svårt för tillsynsmyndigheterna. Jag undrar varför socialdemokraterna håller företagens egenkontroll så helig och varför tillsynsmyndigheterna inte ges möjlighet att utföra flygande kontroller. en parlamentarisk kommitté som kan tänka sig att revidera hela miljölagstiftningen från grunden, för att underlätta myndigheternas arbete. Birgitta Dahl gav väldigt många fina löften i interpellationsdebatten med Roy Ottosson tidigare, men jag undrar varför hon inte vill ta steget fullt ut. Sedan måste jag säga att Birgitta Dahl och jag har nog litet liknande erfarenheter av att vara ute och prata miljöpolitik på olika håll i landet. Vart man än kommer, säger alla människor i dag: Det här med miljöpolitik är väldigt viktigt. Det måste vi satsa på. Men man skyller alltid på andra och säger: Vi skall minsann inte göra någonting. Som politiker måste man då ha mod att föreslå konkreta åtgärder, även om de krockar med en del särintressen, för så kommer det alltid att vara. Sedan skulle jag vilja säga så här: Jag tycker att Birgitta Dahl skall se riksdagens påtryckning på regeringen när det gäller havsmiljöprogrammet som någonting positivt inför revisionen. Det är ju ytterligare en styrka att kunna gå fram radikalt i förhandlingarna och säga att den svenska riksdagen är otålig, och i Sverige är vi beredda att gå långt med miljöåtgärder. Till sist vill jag bara påpeka ett sakfel. Birgitta Dahl sade att det fanns inget annat parti som ville gå så långt när det gällde att stoppa CFC-utsläppen som socialdemokraterna. Men det stämmer inte. Sanningen är att det inte fanns något annat riksdagsparti vid den tidpunkten. Miljöpartiet har haft radikala krav på det området. Jag tycker att det är huvudsaken att de andra partierna ställde upp när regeringens krav kom. Om socialdemokraterna ställde upp på många goda förslag i miljöfrågorna från de andra partierna, vore det bra. Det är vad man säger i kammaren som räknas.
Herr talman! Miljöministern säger att det råder dynamik i den utveckling som är på gång inom massaindustrin. Jag delar den uppfattningen. Sedan nämner miljöministern att det har cirkulerat oriktiga uppgifter som lämnats av företagen. Innebär miljöministerns påstående om oriktiga uppgifter från berörd näring att hon misstror denna närings ärliga ambitioner att gå så långt som möjligt och dessutom göra det så snabbt som möjligt för att uppnå miljöförbättringar i samband med de industriella processerna? På grund av att Grethe Lundblad inte hade möjlighet att svara på min sista fråga vill jag låta frågan gå till miljöministern: Är regeringen beredd att bistå jordbruket i ambitionen att bygga gödselvårdsanläggningar, inte minst på grund av att kostnadsökningen har varit så enorm? Är man beredd att öka stimulanserna för att få fart på den aktiviteten?
Herr talman! Först tycker jag att nog kunde vilåta bli att diskutera rubriker på propositioner. Det är klart att man kan diskutera om rubriken är bra eller inte, men det är faktiskt inte det viktigaste här. Låt mig sedan säga till kammaren att om jag skall vara riktigt ärlig, så tycker inte jag att vare sig majoritetens skrivning eller reservationen om klorutsläppen är bra. Båda baserar sig på bristande kunskap om verkligheten och om regeringens linje. Det har i sig att göra med att utvecklingen går Prot. 1988/89:44 väldigt fort. 13 december 1988 Jag har suttit i riksdagen nu i 20 år, och jag vet från utskottsarbetet att det är mycket lätt att begära in uppgifter från regeringskansliet, om man behöver det. Jag skulle därför vilja för säkerhets skull rikta erbjudandet till kammaren och till utskottets ledamöter: Tveka inte att fråga, så skall vi svara på alla era frågor! Om ni hade frågat litet mera, hade det kunnat bli en skrivning i betänkandet som klargjorde att den svenska riksdagen är enig om att massaindustrins utsläpp av klor skall bort så fort som möjligt, för det är ett faktum. Då är det ändå onödigt att begära att regeringen skall lämna ett uppdrag till naturvårdsverket som detta redan har. Sedan vill jag säga att regeringen är visst inte oföretagsam när det gäller att se till skogsbrukets inverkan på havsföroreningar och kväveläckage. En av de saker som framgår mycket klart av Dalälvsdelegationens första rapport, som lämnades i somras, är just skogsbrukets roll i det sammanhanget och att man måste gå vidare där. Det är ett resultat av det initiativ som regeringen tog att tillsätta denna särskilda delegation. Jag vill säga till Åsa Domeij att vi visst inte har avvisat frågan om hur lagstiftningen skall utredas. Vi har bara inte ännu tagit slutlig ställning till formerna för den. Vi går med stor systematik igenom vilka områden som är berörda. Vi kommer att skärpa lagstiftningen, och vi har redan inlett en skärpning av tillämpningen. Vi har också redan inlett satsningen på att ge länsstyrelserna ökade resurser. Så sent som i morse, eller möjligen i går, kunde jag läsa i en av morgontidningarna att en av våra länsstyrelser skall börja med flygande och icke i förväg annonserade besiktningar av företagen — jag tror det var i södra Älvsborgs län — just därför att regeringen nu hade gett dem resurser som de förut inte hade haft för att klara den sortens arbete. Det är mycket viktigt att myndigheter på olika nivåer blir mycket strängare, noggrannare och intensivare i sin tillsyn. Jag kan försäkra att vi kommer att se till att verkligheten i fortsättningen kommer att vara en annan än den vi dess värre behövt leva med en lång tid. Varför skall riksdagen göra en hemlighet av vad den tycker om det internationella arbetet när inte jag gör det? Det tycker jag inte, men jag tror vi skulle stå mycket starkare om vi uttryckte det tillsammans i stället för som ett led i att försöka hitta fel hos varandra. De partier som var med även i våras och drev valrörelse på detta, tycker jag ändå borde kunna erkänna att de en och annan gång fallit för den frestelsen. Jag tycker miljöfrågorna har en sådan tyngd och ett sådant allvar att de är i paritet med freds-, nedrustningsoch säkerhetsfrågorna. De kräver nationell samling, inte minst för att vi skall kunna verka med tillräcklig tyngd internationellt. Då kunde vi motstå frestelsen att här i kammaren försöka peka ut varandra som mer eller mindre bra. Utskottets betänkande beträffande det internationella arbetet basunera | des ut som en kritik mot den svenska regeringen, när det i realiteten är en kritik mot andra regeringar som inte går så långt som den svenska. Jag vill, herr talman, faktiskt rikta en uppmaning till oss alla att i fortsättningen försöka ta oss i kragen och arbeta efter den ambitionen att vi 109 skall demonstrera — särskilt mot omvärlden — att vi står enade i kraven på en bättre miljö.

Herr talman! Jag delar miljöministerns uppfattning att miljöproblemen är så viktiga att det krävs nationell samling kring dem. Naturligtvis måste vi ha rätt till olika uppfattningar om metoder och vägar att gå, men vi bör inte i onödan göra detta till ett slagträ i den politiska debatten mellan partierna. Det har jag själv sagt tidigare här i kväll. Just därför blir det så märkligt med reservation 10 om klorutsläppen. Vi är t.o.m. överens om innehållet i reservationen men kan inte ena oss om att acceptera den som riksdagens mening. Miljöministern kan ha rätt i sin kritik att skrivningen inte är så bra — det gäller både majoritetens och reservationens — och att den kunde ha varit bättre. Men i utskottets betänkanden får man ju inte alltid precis den text man själv skulle vilja ha. Man får kompromissa. Här finns ändå två alternativ att välja mellan. På grundval av den diskussion som varit här tycker jag att valet skulle vara mycket lätt för miljöministern och hennes partikamrater — valet mellan en majoritetsskrivning, som inte sätter någon gräns, och en reservation, som sätter en bortre gräns vid sekelskiftet men ger en öppning för att kunna komma till rätta med klorutsläppen snabbare. Valet borde vara enkelt — att det är reservationen man skall stödja. Om man gjorde det skulle man just åstadkomma denna enighet i praktiken och undvika det helt onödiga käbblet.

Herr talman! Miljöministern säger att vi inte skall försöka finna fel hos varandra, utan sträva efter att uppnå nationell enighet i miljöpolitiken. Ja, gärna det. Men å andra sidan tror jag — och det gäller inte bara socialdemokraterna och den nuvarande regeringen — att vi behöver den stimulans som finns i ett flerpartisystem på grund av att olika tankegångar där möts. Ibland är det vi som har litet bättre idéer, och det kan någon gång vara någon annan som har det; det vill jag erkänna. Jag tror det är viktigt att vi har denna debatt, för den driver utvecklingen vidare. Jag tror miljöministern behöver den uppmuntran hon kan få — ta det gärna så, det har jag sagt tidigare. Jag är inte särskilt arg, ledsen eller negativ, utan jag försöker vara mycket positiv. När det gäller frågan om utsläpp av klorerade ämnen från massaindustrin lyssnade jag mycket noga på Birgitta Dahls senaste inlägg. Hon säger sig inte vara nöjd med majoritetsskrivningen och inte heller med oppositionens skrivning. Det må vara en sak. Men hon hävdar att det beror på bristande kunskap hos utskottets ledamöter eller hos utskottets kansli, och det skulle bero på att vi inte fått tillräckligt mycket information från regeringskansliet. Hon menar att det är därför vi aldrig har upptäckt att även regeringen har den uppfattningen att dessa klorutsläpp skall bort senast till sekelskiftet. Men i det senaste inlägget sade hon inte sekelskiftet utan bara så snart som möjligt. Detta är ju regeringens uppfattning. Det är lika bra att Birgitta Dahl klargör att det är här skillnaden ligger. Regeringen har aldrig uttalat att det gäller senast vid sekelskiftet. Detta har aldrig skrivits någonstans, och det har inte sagts till naturvårdsverket — det har vi kollat under debattens gång i eftermiddag. Jag kan acceptera uppfattningen ”så snart som möjligt” — det är en ambition, och gå gärna steg för steg — men vi har ambitionen ”senast till sekelskiftet”, och det är detta frågan gäller just nu. Det var därför det fanns två uppfattningar i jordbruksutskottet, och att det finns två uppfattningar i kammaren. Dessa skall redovisas klart för svenska folket som de är och utan att man hymlar med dem.
Herr talman! Jag vill be miljöministern klara ut detta med skogsbrukets roll när det gäller läckaget. Det är ändå så att läckaget från skogsmarken huvudsakligen beror på luftnerfallet, som sedan genom skogsmarken kommer ut i våra vattendrag. Jag fick inte svar på mina frågor om miljöministern misstror massaindustrins ambitioner, att man vill gå så fort och så långt det är möjligt för att klara miljövänliga åtgärder. Miljöministern svarade inte heller på frågan om jordbruket och gödselvårdsanläggningar.

Herr talman! Jag känner stark sympati för Birgitta Dahls deklaration att miljöfrågorna är så viktiga att de är i paritet med fredsoch säkerhetsfrågorna och att det är angeläget med nationell samling. Det är då tråkigt att tvingas uppleva att det i alla fall ser ut som om miljöministern försöker få kammaren att tro att det är ett annat uppdrag än det verkliga uppdraget som naturvårdsverket fått när det gäller tidsgränsen år 2000. Det vittnar inte riktigt om respekt för oss andra som deltar i debatten, tycker jag. Sedan ger Birgitta Dahl intrycket att vi drivit detta till en reservation därför att vi inte varit fullt informerade. Men i den kärnfråga som är aktuell hade vi ju rätt: Det fanns inget uppdrag till naturvårdsverket om att det skulle vara fråga om avveckling till år 2000. Jag skrev i likhet med Karl Erik Olsson upp precis vad Birgitta Dahl sade i talarstolen senast. Där fanns inte de orden, utan det hette ”så fort som möjligt”. Gärna det, i och för sig, men skillnaden är att några av oss har tyckt att det vore värdefullt att man satte en tydlig gräns. Naturvårdsverket har inte fått i uppdrag att utreda med just detta för ögonen. Då är det som vi har sagt hela tiden. Det finns två linjer som står mot varandra. Då skall man inte försöka ge intryck av att det är på något annat sätt eller blanda bort korten eller försöka trolla bort den skillnad som ändå finns, utan den skall redovisas. Jag tyckte att det var ledsamt att notera att effekterna av Birgitta Dahls inlägg tidigare i dag var att det verkade som om hon försökte få kammaren att tro att det förhöll sig på ett annat sätt än det gjorde med naturvårdsverkets uppdrag. Det var vi som hade rätt.
Herr talman! Om man försöker driva en fast och konsekvent miljöpolitik ändras löftena t.o.m. under debattens gång. I början av debatten fick vi alla ett intryck av att regeringen faktiskt ville minska klorutsläppen snabbare, precis som vi som har reserverat oss för att man skall göra det. Men sedan visar det sig att regeringen trots allt inte vill ha någon tidsgräns, åtminstone inte fram till sekelskiftet. Vill regeringen ha någon tidsgräns över huvud taget? I början av Birgitta Dahls inlägg lät det som om hon var rätt positiv till tidsgränser, eftersom hon nämnde det i samband med uppdraget till naturvårdsverket. Jag vill sedan säga något om miljölagstiftningen, men jag skall inte dra i gång en lång debatt om den. Jag tycker detta ämne faller litet utanför den här debatten — den debatten kan vi ha någon annan gång. Jag ser emellertid positivt fram emot vad regeringen verkligen kommer att göra. Vi får följa upp det och se vad som kommer att hända framöver. Det var ett mycket trevligt besked som Birgitta Dahl lämnade, nämligen att en länsstyrelse faktiskt skall börja med flygande kontroller. Jag kände inte till det. Jag hoppas att regeringen i budgetarbetet följer upp det här och fortsätter att förstärka länsstyrelsernas resurser så att fler länsstyrelser får möjlighet till detta.
Herr talman! I de senaste replikerna fick jag verkligen belägg för att vi på ett sätt som nästan är litet ovärdigt håller på att tvista om ord. Om jag inte sade senast före år 2000, dvs. senast före sekelskiftet, berodde det på att jag glömde att säga det. Jag har nämligen så många gånger under denna vår, sommar och höst gett detta besked. Det finns också belagt på olika sätt så att ingen behöver sväva i tvivelsmål om detta. Men för säkerhets skull säger jag detta en gång till för att det skall komma in i kammarens protokoll. Jag var inte direkt ute efter att kritisera utskottet, utan att erbjuda utskottet att fortlöpande få all den information som kan behövas. Utvecklingen går nämligen mycket fort, och regeringen flyttar fram positionerna och höjer ambitionsnivån mycket fort. Därför tror jag faktiskt att detta kan behövas utan att utskottet behöver uppleva det som något besvärligt. Vi erbjuder oss att stå till förfogande med information. Till Ingvar Eriksson vill jag säga att jag i ett antal fall tyvärr har kunnat konstatera att det inte bara är massaindustrin utan även andra som inför koncessionsförhandlingar eller inför beslut av riksdag och regering har hävdat att vissa hårda krav är omöjliga att klara. Så fort besluten sedan är fattade visar det sig att det är möjligt att uppfylla kraven, t.o.m. mer. Jag hade en överläggning för en dryg vecka sedan med Svenska cellulosaoch pappersbruksföreningen. Jag tog då upp denna fråga. Representanterna från Svenska cellulosaoch pappersbruksföreningen kom till mig för att skälla på kärnkraftsbeslutet, och det fick de göra, men jag började med att ta upp denna fråga. Det slutade med att de bad om ursäkt för att vissa av deras företrädare hade lämnat felaktiga uppgifter. Uppriktigt sagt tror jag att detta förekommer även i debatten om kärnkraftsavvecklingen.

Herr talman! Regeringen har till riksdagen lämnat en proposition med NING OCK Säll rubriken Särskilda åtgärder med anledning av algblomning och säldöd. Av rubriken att döma har regeringens förslag lagts fram med anledning av den tragiska katastrof som inträffade i Västerhavet i somras — massiv algblomning som ledde till att praktiskt taget allt biologiskt liv utplånades i stora delar av våra västra grundhav, en fruktansvärd massdöd av sälar i Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön, och att syrehalten i kusthaven sjönk i en ökande takt. Regeringsförslaget aviserades redan under försommaren men utan närmare precisering av innehållet. Vi fick veta att det minsann skulle bli krafttag för miljön och att problemen skulle lösas. Socialdemokraterna hänvisade under valrörelsen ofta till detta kommande effektiva åtgärdspaket som en eventuell socialdemokratisk regering skulle förelägga riksdagen efter valet. Många av oss fick det mycket bestämda intrycket att en skärpning var på väg med hänsyn till sommarens miljökatastrofer. Men regeringsförslaget är en stor besvikelse för oss miljövänner. Det blev några miljoner till forskning och mätning, vilket i och för sig är bra, men inga åtgärdsförslag som under överskådlig tid verkligen leder till minskade miljöproblem i havet. Regeringsförslaget liknar, på ett förskräckande sätt, det beryktade engelska bidraget till svensk försurningsforskning. Som ni säkert minns så tackade många forskare nej med hänvisning till att vi redan vet vad som orsakar försurningen och att pengarna skall användas till att minska utsläppen i England. Forskning kan nog vara bra och sympatisk, men tyvärr används den ibland som ursäkt för att inte vidta effektiva åtgärder mot miljöproblemen. Och jag misstänker att det är så i det här fallet. Jag, och säkert många med mig både inom och utom miljörörelsen, hade nog förväntat oss att delar av den miljöoch trafikpolitik som antogs av riksdagen i våras skulle omvärderas under hösten efter sommarens miljökatastrofer. Visserligen vet vi att makthavarna i Sverige i regel betraktar miljöproblem som ett litet särintresse som inte får inkräkta på de ekonomiska intressena, men med hänsyn till valutgången — där ju miljöpartiet skördade stora framgångar, och även de två andra partierna centern och vpk, som ofta profilerar sig i miljöfrågor, gick framåt — borde miljöpolitiken skärpas i förhållande till de beslut som fattades i våras före valet. Svenska folket har ju sagt ifrån. Och det borde riksdagen respektera. I anslutning till regeringsförslaget har oppositionspartierna lagt fram en rad egna förslag. Dessa går i huvudsak ut på att peka ut särskilt viktiga åtgärder som borde vidtas för att rädda vad som räddas kan av livet i våra hav. Tyvärr har utskottsmajoriteten inte tagit tillfället i akt och anslutit sig till en sådan skärpning av miljöpolitiken. Därför finns det också 20 reservationer fogade till utskottets betänkande, varav vi i miljöpartiet stöder 17. Herr talman! Jag yrkar bifall till alla reservationer där miljöpartister finns med. 113 Av debatten här i kammaren framgår att såväl moderaterna som socialdemokraterna egentligen inte är villiga att gå längre när det gäller miljöpolitiken än vad de gjorde i våras. Till sitt försvar serverar de tilltrasslade siffror, påståenden och förbehåll. Jag vill peka på två huvudfrågor i sammanhanget. Först och främst: Varifrån kommer alla kväveatomer? Hur kan det komma sig att havet har blivit gödslat så till den milda grad att det håller på att dö? Jo, det kommer från två källor. Den första källan är konstgödningen, eftersom man grävt upp kväveatomerna ur gruvor eller tillverkat dem av luftkvävet och sedan spritt ut dem. Sedan omsätts detta i naturen och hamnar så småningom i havet, kanske via stallgödsel. Den andra källan är den ökade förbränningen, framför allt i bilmotorer, om vi talar om Sverige. Bilismen står för 70 96 av utsläppen av kväveoxider som faller ned på skogsmark och vatten överallt och göder, försurar och leder till skogsdöd och hamnar i havet och göder det. Det är dessa två faktorer, konstgödningen och bilismen, som vi måste vidta effektivare åtgärder mot om vi vill klara detta långsiktigt. Sedan kan vi naturligtvis bromsa det pågående läckaget med en rad olika metoder, bl.a. genom att utöka våtmarkerna, ändra brytningsmetoderna, ha en bättre stallgödselhantering osv. Detta skall vi självfallet göra. Den andra frågan som jag vill peka på i sammanhanget är de utsläpp av miljögifter, speciellt de klorerade organiska ämnena, som i huvudsak härrör från en onyttig verksamhet, nämligen att göra papper vitt. Ingen kan väl säga att vi måste ha vitt papper? För att göra detta vita papper sprider man ut naturfrämmande och mycket giftiga ämnen som håller på att utplåna stora delar av livet i vårt innanhav, Bottenhavet, Bottenviken, Östersjön och kanske även på sikt i det stora havet. Det är helt orimligt att man låter detta fortsätta. Vi från miljöpartiet kräver att man åtminstone i Sverige förbjuder användningen av klorblekta produkter. Det är ett minimikrav. Det har föreslagits i bl.a. reservation 10. Om riksdagen bifaller den har riksdagen i alla fall visat att man vill någonting med den nya ivern i miljöpolitiken.

Herr talman! Roy Ottosson säger här att vi moderater inte skulle vilja gå längre på miljöområdet än i våras. Vi fattade faktiskt ett beslut för sex månader sedan på det bredare miljöpolitiska området som omfattade hela problematiken. I det betänkande som i dag behandlas har vi egentligen som huvuduppgift att anslå medel för åtgärder för att snabbare komma fram när det gäller forskningsinsatser med anledning av det som hände i Västerhavet i vår och i sommar. Man kommer inte snabbare fram om man fattar beslut i samma fråga flera gånger om året. Det bara föröder den tid vi har till vårt förfogande här i riksdagen. Det hjälper inte att bara tala, det viktiga är att vi vidtar åtgärder. Då måste vi också få tid att vidta dessa åtgärder.
Herr talman! Det är möjligt att den något sena timmen i denna långa debatt har gjort mig lättretlig. Jag vill i alla fall rikta uppmärksamheten på det, som jag tycker, försåtliga sätt att uttrycka sig på som Roy Ottosson använde sig av. Han talade om att miljöpartiet hade kraftiga framgångar i valet och att de två andra partier som brukar profilera sig på miljöfrågorna Prot. 1988/89:44 också gick framåt. Jag betackar mig för den beskrivningen av vänsterpartiet 13 december 1988 kommunisterna. Miljöfrågorna är ingenting som vi använder oss av för att profilera oss på. Miljöfrågorna är en djup och viktig beståndsdel i vår politik. Det är över huvud taget en viktig beståndsdel i det framtida samhälle som vi vill skapa att vi människor lär oss att leva med naturen och inte mot den, att vi lär oss att handskas varsamt med naturens resurser. Jag tycker att Roy Ottosson skall vara litet mera varsam i sitt språk. Det var möjligen också ett slarvigt språkbruk som fick Roy Ottosson att säga att pengarna till forskningen skulle ersätta handling och kanske i och för sig inte var nödvändiga. Det tror jag är helt fel. Jag tycker att sommarens händelser avslöjade med all önskvärd tydlighet hur bristande resurserna till forskning och övervakning var, hur man saknade de mest elementära resurser för att kunna bedriva miljöarbete. De pengar som vi nu diskuterar är helt nödvändiga. Däremot delar jag Roy Ottossons uppfattning att det som hände i somras borde föranleda riksdagen att ta en ny stor och allvarlig diskussion kring hela miljöproblematiken. Det var också därför som vi i vår motion föreslog att riksdagen skulle ge regeringen i uppdrag att utarbeta ett nytt handlingsprogram.
Herr talman! Jag noterar, Ingvar Eriksson, att ni flera gånger i debatten i kväll sagt att det inte behöver fattas några nya beslut, vi behöver t.ex. inte sänka hastigheterna. Ni är inte ens med på reservationen om biobränslen trots att ni i valrörelsen sade att ni vill satsa på biobränslen. Inte på någon av alla de konkreta punkter som tas upp i reservationen är ni beredda att gå längre än i våras. Så jag vidhåller nog mitt påstående. Annika Åhnberg och vpk är hjärtligt välkomna att delta i miljökampen. Jag vet om att ni kämpat både länge och väl, vilket jag är väldigt glad över. Visst är pengarna till forskningen nödvändiga. Vi i miljöpartiet stöder förslaget och spär på med krav på ytterligare forskningsmedel. Vi har reserverat oss tillsammans med vpk. Därvidlag är vi helt överens.
Herr talman! Jag vill säga till Roy Ottosson att vi är beredda att gå så långt och så fort som möjligt för att verkligen åstadkomma åtgärder på det miljöpolitiska området. Men vi tror fortfarande inte att det är någon mening med att fatta beslut flera gånger om året i samma ärende. Det har jag också | framhållit i mitt inledningsanförande, där jag klart har redogjort för varför vi inte reserverat oss denna gång. Vi står fast vid den ursprungliga inställningen. Det innebär i princip att gå fram så fort som möjligt.
Herr talman! Det har, Ingvar Eriksson, faktiskt hänt en hel del i miljön sedan i våras. Vi har skådat en av de värsta miljökatastroferna någonsin i det här landet, som vida överträffade alla våra farhågor. Visserligen fanns det 115 pessimistiska forskare som redan på 70-talet sade att sådant här skulle kunna inträffa, men det var få som trodde dem. Det som hänt tycker vi i miljöpartiet är motiv nog för att skärpa miljöpolitiken. Det är därför som vi liksom vpk, centern och folkpartiet har lagt fram sådana förslag. En enkel åtgärd är exempelvis att sänka hastigheterna, vilket snabbt skulle minska kväveoxidutsläppen med 10—15 90 i landet. Det skulle mycket aktivt bidra till att minska kväveläckaget till havet. Varför är inte moderaterna med på det? Jag fick inget svar på frågan varför moderaterna har backat från sitt löfte i valrörelsen om att satsa mera på biobränslen. Ni säger att koldioxidutsläppen inte skall öka. Ett bra sätt att klara det är att satsa just på biobränslen, för då tas lika mycket koldioxid upp av den växande grödan som det bränns, om det råder balans.

Herr talman! I regeringens proposition i det ärende som vi nu behandlar pekas på behovet av särskilda resursförstärkningar avseende bl.a. forskning med anledning av de störningar i havet vilka speciellt har uppmärksammats under sommaren 1988, då problemen blev akuta i delar av Nordsjön och längs den svenska västkusten. Även om dessa problem blev synnerligen akuta under förliden sommar, har det under en lång tid kunnat konstateras störningar i havsmiljön. Det gäller då inte bara Västerhavet utan också Östersjön. Orsakerna har inte till alla delar kunnat fastställas, men många av problemen synes ha sin grund i utsläpp av olika gifter och föroreningar i havet samt i nedfall från luften. I anledning av regeringens proposition om algblomning och säldöd har jag således motionerat. Jag menar att det är av yttersta vikt och värde att erforderliga resurser till havsforskning tas fram och att ett laboratorium med inriktning på problemen i Östersjön och då i synnerhet den södra delen inrättas. Vi vet att Östersjön svarar för en betydande del av det svenska fisket. Ungefär 80 96 av den svenska matfisken tas i detta hav, och då företrädesvis i den södra delen. För fiskerinäringens behov och utveckling har kommuner och näringen själv gjort betydande investeringar för utveckling och effektivisering i syfte att främja näringen och dess framtida möjligheter. Givetvis finns ett stort behov av ytterligare kunskap och forskning för att man skall kunna rädda Östersjön, värna dess miljö och tillgodose behovet av ett även i framtiden gott fiske. När det gäller forskning och kunskapssökande, vad vore naturligare än att ge de lokala högskolorna, i detta fall högskolan i Karlskrona/Ronneby, i uppdrag att hantera frågan i stället för att, som utskottsmajoriteten säger, skjuta upp beslutet om inrättande av ett laborato | rium av detta slag? Riksdagen har vid tidigare tillfällen behandlat frågan om laboratorium för södra Östersjön och då beslutat att ge regeringen till känna | behovet av ett sådant laboratorium. Tyvärr har vi ännu inte fått något förslag | presenterat på detta område, trots att problemen är väl kända, behovet är stort och beslut som sagt tidigare fattats. I Jag vill också fästa kammarens uppmärksamhet på att även fiskeristyrelsen | i allt delar denna min uppfattning om behovet av detta laboratorium. Jag Prot. 1988/89:44 beklagar att utskottets majoritet inte är beredd att i dag stödja detta mitt 13 december 1988 motionskrav. Då är det av yttersta vikt att konstatera att vi alla måste hjälpas. åt med att arbeta för att komma till rätta med de miljöproblem vi har runt omkring oss, inte minst vad gäller havet och vattnen. Det måste till förebyggande åtgärder, och vi kan inte bara sätta in åtgärder i efterhand när algblomning och säldöd redan har inträffat. Vår kraft och vårt arbete skall ha till syfte att värna och skydda, inte bara försöka avhjälpa och i efterhand sätta in åtgärder för att försöka återställa. Jag vill också peka på vikten av att ett agerande sker nu så att förutsättningarna för det friska havet och möjligheterna till fiske allt framgent består, och att vi genom ett aktivt och konsekvent agerande på miljöoch forskningsområdet skapar förutsättningar för att leva upp till det som alla partier vill — eller i vart fall säger sig vilja — nämligen slå vakt och värna om miljön och om arvet till framtiden. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservation nr 2 i jordbruksutskottets betänkande nr 6.
Herr talman! Jag hade för avsikt att hålla ett anförande för att därigenom få i gång ytterligare debatt med Birgitta Dahl, men eftersom hon avlägsnat sig från kammaren, får jag ta upp klorutsläpp och havsmiljöprogram till debatt vid ett annat tillfälle.

Herr talman! I det betänkande vi nu har att behandla återfinns en motion från vänsterpartiet kommunisterna med krav på moralisk upprättelse för de personer som under andra världskriget vistats i olika politiska interneringsläger. Under andra världskriget upprättades i olika omgångar s.k. militära arbetsläger, eller rättare sagt politiska interneringsläger i bl.a. Sveg och Storsien, där ett stort antal personer under längre eller kortare perioder internerades på grund av sina politiska åsikter. De som drabbades av denna politiska internering utsattes för en lagstridig, godtycklig och diskriminerande myndighetsutövning. De fick aldrig veta skälen för interneringen. De anklagades aldrig personligen för någonting. De bröt aldrig mot någon lag, och de kunde inte försvara sig i något sammanhang. För dessa personer var rättssäkerheten alldeles satt ur spel. De internerade berövades helt godtyck 117 ligt möjligheten att föra talan mot myndigheternas outtalade anklagelser. Själva övertygade antifascister och antinazister stämplades de internerade som asociala element i en tid då Sverige hotades av en omedelbart förestående nazistisk ockupation. Det antyddes att de placerades i något slags straffläger, och följaktligen hade de förbrutit sig i något avseende. De anklagades mer eller mindre öppet för att vara potentiella landsförrädare, och generellt fick de en stämpel som i olika avseenden misstänkliggjorde dem. Denna stämpel fick de efteråt bära under hela sitt liv, ända fram till i dag. De fick bära den i arbetslivet, i bekantskapskretsen och i samhället i övrigt. Från vpk:s sida vill vi ta bort denna stämpel genom vårt krav på att regeringen skall vidta åtgärder för moralisk upprättelse av dessa personer. Det är helt klart att personerna i fråga har utsatts för en godtycklig, diskriminerande och lagstridig myndighetsutövning. Utskottet anför i sitt yrkande om avslag på vpk:s krav ”att man vid bedömningen av förslaget måste beakta det allvarliga läge vårt neutrala land befann sig i under andra världskriget och de speciella förhållanden och säkerhetskrav som då gällde”. Herr talman! Mig veterligt har varje land en lagstiftning och också en mängd undantagslagar som skall träda i kraft vid politiska och militära krissituationer. Mig veterligt har inte någon av dessa personer anklagats för brott mot den ordinarie lagstiftningen som garanterar varje medborgare de demokratiska frioch rättigheterna. De har heller inte anklagats för brott mot den speciella lagstiftning som den krisartade situationen vid den tiden tvingade fram. Dessa personer har alltså aldrig åtalats eller granskats av polisen i fråga om något slags brott mot lagstiftningen.

Följdfrågorna blir då: Hur blir det med de demokratiska rättigheter som vi har i det här landet? Är de tillfälliga? Skall de fungera så länge vi inte kommer in i en krissituation? Skall de då avskaffas? Skall vissa personer vara helt rättslösa vid en eventuell krissituation också i framtiden? Mig veterligt finns det i dag inte något som helst utrymme för att acceptera en liknande situation. Vad tänker ni från utskottets sida göra med oss kommunister om det i framtiden uppstår någon krissituation, ifall ni bedömer att landets intressen är hotade? Skall ni förbehålla er rätten att på nytt upprätta politiska interneringsläger? Med anledning av utskottets uttalande ställer man sig ytterligare frågor: Kan ni från utskottets sida förklara vilken risk dessa personer utgjorde för Sverige med hänvisning till de speciella förhållanden och säkerhetskrav som då gällde och till de hot under vilket Sverige befann sig i? Det handlar alltså om personer som var medvetna och aktiva antinazister och antifascister. Hotet mot dem i Sverige kom från en förestående nazistisk ockupation. På vilket sätt kunde personer som var beredda att ge sitt liv i kampen mot Prot. 1988/89:44 nazismen, vid en eventuell ockupation, utgöra någon fara för landets 13 december 1988 säkerhet? Det är nästa fråga som ni måste besvara. Sö PANSAR ERSTA RS Utskottet hänvisar vidare till att det efter den långa tid som har förflutit sedan dess inte är meningsfullt att vidta åtgärder i syfte att utreda frågan vidare. En lagöverträdelse och en diskriminerande myndighetsutövning blir inte mindre därför att det har gått lång tid sedan det hela skedde. Anser utskottet det? Och beträffande talet om det meningsfulla i att utreda detta: Det finns fortfarande hundratals nu levande personer som har drabbats av denna myndighetsutövning. De fick bära och bär fortfarande på en stämpel som landsförrädare. En brorson till en av dem som har suttit i koncentrationsläger är nu ledare för vårt parti och sitter i krigsdelegationen. Hans farbror har fortfarande stämpeln på sig att vara en potentiell landsförrädare. De personer som det gäller förbehåller sig rätten att själva bedöma hur meningsfullt det är att få moralisk upprättelse eller inte. Det skall inte utskottet avgöra. Utskottet säger alltså att det har gått så lång tid att det inte är meningsfullt att utreda saken vidare. Jag tycker att det är struntprat. Det finns ingenting att utreda. Det har aldrig funnits någon anklagelse mot dessa personer. Det har aldrig genomförts någon rättegång mot dessa personer, vilken skulle behöva utredas. Det som finns är en diskriminerande myndighetsutövning, som de har lidit av i hela sitt liv. För utskottet och regeringen finns det två alternativ. Antingen skall ni tala om för dessa personer vad de har gjort för fel, vad de anklagas för och varför de har stoppats in i koncentrationsläger under andra världskriget och varför de skall bära stämpeln av asociala element under hela sitt liv. Eller så skall ni ge dem moralisk upprättelse, som är värdefull både för dem och för deras efterkommande. Herr talman! Jag yrkar bifall till den vpk-reservation som är fogad vid detta betänkande.

Herr talman! Eftersom min röst just nu inte räcker till för att sjunga någon lovsång till nationen, skall jag med anledning av det vi föreslår kort inskränka mig till att yrka bifall till reservation nr 1 vid detta betänkande. Vi uttalar oss där för att vår nationaldag skall vara helgdag, i likhet med vad som gäller i en lång rad andra länder i vår omvärld.

Herr talman! Den anonymitet som enligt Catarina Rönnungs uppfattning omgärdar nationaldagen är ytterligare en anledning till att göra nationaldagen till en helgdag.

Herr talman! Historiska beskrivningar av skeenden kan man göra på olika sätt. Jag tänker inte gå in för att göra någon historieskrivning av vad som hände i Sverige före och under andra världskriget.

Nu tänker jag kommentera alla dessa påståenden på en gång. Det var inte så att besluten om internering av dessa personer fattades i laga ordning. Det handlade alltså inte om något slags undantagslagstiftning. Om dessa personer hade anklagats med stöd av en undantagslag, skulle de formellt ha anklagats för brott mot en sådan undantagslag, vilket inte skedde. De allra flesta av dessa personer visste inte varför de hade hamnat i interneringslägren. Någon formell anklagelse hade aldrig riktats mot dem. Lägren upplöstes 1941 efter segern vid Stalingrad, då vändningen kom i kriget och det blev helt uppenbart att nazisterna höll på att förlora. Man kan inte bortförklara att det kommunistiska partiet i Sverige och dess medlemmar — 500 av de internerade var kommunister, men många var 121 socialdemokrater — internerades under en tid då Sverige hotades av nazismen, hotades av en förestående invasion av Nazityskland. De kunde inte på något sätt uppfattas som en risk för landets säkerhet. Om historien har upprättat dessa personer, varför kan inte riksdagen kosta på sig ett moraliskt erkännande? De bär fortfarande med sig stämpeln, Catarina Rönnung. Det vet de själva bättre än vad utskottet vet.